Herr talman! Jag ber att få överlämna kommittéberättelse för år 1978.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag anser att försvarets informationsanslag skall brukas på ett sådant sätt att de motverkar strävandena efter jämställdhet mellan män och kvinnor. Mitt svar är nej.

Herr talman! Mitt tack är uppriktigt menat. Det var precis ett sådant svar jag ville ha. Men jag kanske i alla fall skall ta någon minut av kammarens tid i anspråk. Jag tycker nämligen att det är mycket bra att försvarsministern här i kammaren offentligt håller med mig, för det kan motverka uppkomsten av liknande fadäser i framtiden. Jämställdhetskommittén har utan resultat den här gången begärt att den annonsering som var upphovet till min fråga skall upphöra. Försvarsministern kan inte åstadkomma detta, men det är bra att han inte tycker om annonseringen. Vi har protesterat mot en annons där pojken ser ut som en tuff pojke — det skall han vara i flygvapnet — medan flickan är ljuv och drömmer om en modig man. När man försvarat sig inom flygvapnet —som hellre skall försvara vårt land — har man hävdat att man måste appellera till blivande flygares flickvänner. De antas ha ett stort inflytande i fråga om pojkars yrkesval. Men om vi skall få någon jämställdhet här i landet måste vi fostra både pojkar och flickor till att söka sig till yrket självständigt, efter sitt eget val och med hänsyn till sin egen personliga fallenhet, inte efter vad några äldre herrar antar att det motsatta könet tycker. Jag tror inte, herr talman, att flygvapnet är betjänt av pojkar som väljer yrke efter andra människors önskemål. Det andra argumentet är gammalt och bekant för den som har sysslat med jämställdhet. Det sägs att vi inte har någon humor. Det är nog riktigt, men det gäller även för en del herrar inom flygvapnet. Vi försöker emellertid hålla oss till ämnet, och det vore bra om också flygvapnet gjorde detta. Jag undrar bara om avsikten med kampanjen var att skämta med eventuella flygaspiranter, med kvinnor eller med försvaret. Jag förlåter försvarsministern om han inte svarar på detta men kan inte underlåta att nämna att jag har en lista på de vanligaste argumenten som motståndarna till jämställdheten tar upp. Detta att vi inte har någon humor är nr 4. Det andra argumentet är att vi redan har jämställdhet, men det passar inte i dag. Vidare heter det att vi får fatta beslut om den här reformen senare. Nu har vi inte råd. Det passar inte heller i det här sammanhanget. Det tredje argumentet är att detta inte är någon jämställdhetsfråga, men det duger inte heller som argument. Sedan går man, herr talman, över till det fjärde argumentet, men då lämnar man egentligen ämnet som var jämställdhet och inte olika människors förmåga att le så djupt att dåren inte märker det. Det är en dålig argumentation från flygets sida. Den är faktiskt inte ens rolig. Det tredje argumentet som vi sett som försvar för denna typ av annonser är att kvinnor är välkomna till flygvapnet. Det vore bra om både försvarsministern och jag kunde ta fasta på detta och få det infört i kammarens protokoll.
Herr talman! Med anledning av det som fru Ahrland kallar fadäsen, dvs. den annons som flygvapnet publicerat, vill jag säga att jag som statsråd inte har något skäl att bedöma annonser. Detta görs av reklamfolk, och man kan ha olika uppfattningar om hur det bör ske. Huvudsyftet var emellertid att försöka åstadkomma en god rekrytering till flygförarutbildning inom flygvapnet. Jag tar för givet att avsikten inte var att man skulle torpedera jämställdhetssträvandena. Jag kan väl dela uppfattningen att det är den personliga fallenheten som skall vara avgörande, men just i detta fall måste jag ändå på ett sätt försvara flygvapnet. Jag vill peka på att den utredning om kvinnor i försvaret som redan har avlämnat ett delbetänkande har anfört att frågan huruvida kvinnor bör rekryteras till flygförarbefattningar i flygvapnet måste övervägas. Beredningen konstaterar att de medicinska faktorerna måste ytterligare klarläggas innan ställning kan tas till eventuell anställning av kvinnor som stridsflygare. Frågan är alltså delvis prövad, och den kommer också att prövas i fortsättningen. Som företrädare för försvarsmakten vill jag passa på att tacka Karin Ahrland för interpellationen. Vi har knappa informationsanslag inom försvaret, och genom denna fråga har den aktuella kampanjen blivit uppmärksammad på ett helt annat sätt än tidigare. Vi är alltså tacksamma för den utomordentligt goda reklameffekt som vi har fått genom Karin Ahrlands agerande.
Herr talman! Jag hoppas bara att ni får självständiga pojkar till försvaret genom er rekrytering, och jag hoppas också att försvaret rekryterar dem på ett annat sätt i fortsättningen.

Herr talman! Karl Erik Olsson har mot bakgrund av vissa uttalanden i förra årets budgetproposition angående riktlinjer för stödet till folkrörelsernas internationella kontakter ställt följande frågor till mig: 1. Hur har dessa riktlinjer utformats? 3. Vilka organisationer har erhållit stöd? Sedan budgetåret 1975/76 förfogar regeringen över en årlig medelsram av 200 000 kr. under utbildningshuvudtiteln som skall användas för bidragsgivning i syfte att främja i första hand folkrörelsernas kontakter med andra länder. Denna bidragsmöjlighet finns nu för tredje året. Samtidigt pågår inom kommundepartementet en översyn av folkrörelsernas hela verksamhet, där även folkrörelsernas deltagande i det internationella samarbetet kartläggs. Vidare bör nämnas att statsministern den 24 april 1977 tillkallade en särskild sakkunnig med uppgift att göra en översyn av statens stöd till folkrörelserna. Översynen syftar till att dels granska principerna för statens stöd till folkrörelserna, dels efter samråd med berörda departement föreslå åtgärder till samordning och förenkling av bidragsgivningen. Med hänsyn till medelsramens ringa storlek och till att fördelningen sker genom särskilda beslut av regeringen har generella riktlinjer av regleringsbrevskaraktär inte fastställts för stödet. Bidragsgivningen bör kunna få ökad stadga när praxis utvecklas bl.a. genom de behov som fortlöpande anmäls. Jag räknar också med att resultatet av det här redovisade översynsarbetet skall kunna ge ledning för stödets vidare utveckling. Information om stödet har under hand lämnats till bl.a. Folkbildningsförbundet och berörda statliga myndigheter som statens kulturråd, SIDA, statens invandrarverk och statens ungdomsråd. Med hänsyn till att medel även förts upp för budgetåret 1978/79 kan det enligt min mening vara aktuellt med en förnyad information till folkrörelserna om detta stöd. De organisationer som hittills erhållit stöd från nämnda anslag är Arbetarnas bildningsförbund, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och Kooperativa gillesförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan, Samarbetsnämnden för folklig dans, De handikappades riksförbund, Yrkeskvinnors klubbars riksförbund, Husmodersförbundet Hem och samhälle och Fredrika Bremer-förbundet. De projekt dessa organisationer erhållit stöd för är samarbetsprojekt mellan en eller flera svenska organisationer och organisationer i andra länder.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för det omfattande svaret på min fråga. De internationella kontakterna har stor betydelse, och jag tror att folkrörelserna fyller en viktig uppgift även på detta område. Därför är det viktigt att det stöd som samhället nu ger får sådan utformning att det kommer alla folkrörelser till del. Bakgrunden till min fråga var, som utbildningsministern nämnde, en del av förra årets budgetproposition, där utbildningsministern säger att det skall ankomma på regeringen att utforma närmare riktlinjer för detta stöd och även tar upp frågan om förbättrad information. Vad gäller de konkreta svaren på mina frågor skulle jag vilja följa upp dem litet. Den första frågan var: Hur har riktlinjerna utformats? Såvitt jag kan förstå av svaret tillämpar man en praxis och menar att det skall kunna bli större stadga när man får mera erfarenhet. Det finns alltså inga riktlinjer f. n. Jag vill därför fråga utbildningsministern: Kommer det att utformas några riktlinjer, som det står i förra årets budgetproposition, och kommer man i så fall att bygga de riktlinjerna på den utredning som nu görs dels i kommundepartementet, dels i statsrådsberedningen? Med anledning av den andra frågan, alltså informationen, nämnde utbildningsministern att en del av samhällets organ har fått information. Om man skall kunna utnyttja ett sådant här stöd, måste det vara en information som går ut till alla. Kommer den förnyade informationen till folkrörelserna också att gå via de här samhällsorganen, eller kommer den att gå direkt till folkrörelserna? Ytterligare en följdfråga. På min tredje fråga, vilka organisationer som har erhållit stöd, fick jag en fyllig uppräkning. Min fråga nu är bara: Har fler organisationer ansökt om stöd än de som har fått stöd?
Herr talman! Med anledning av Karl Erik Olssons frågor vill jag säga att de riktlinjer som i dag finns är bara de formuleringar som har återkommit i tre budgetpropositioner och som talar om folkrörelsernas internationella kontakter och deras utbyte med andra länder. Vår avsikt var alltså att utforma riktlinjer, men sedan det hade skrivits i förra årets budgetproposition har det arbete satts igång som bedrivs i kommundepartementets regi och som syftar tillen mera allmän översyn. Därför har vi ansett det olämpligt att pröva denna ganska lilla fråga separat. Man bör alltså avvakta utfallet av den nämnda översynen. Vi har tidigare bedömt det så att det inte har varit nödvändigt att sända ut information direkt till alla organisationer, bl.a. på grund av att det är ett relativt begränsat anslag som det har rört sig om. Men det är möjligt att det kan finnas skäl att nu i någon form låta organisationerna få del av detta. Slutligen vill jag säga att det bara är tre ansökningar som har lämnats in, såvitt mig är bekant, dvs. under den nuvarande regeringens tid, och som inte har bifallits. En ansökan gällde ett projekt som man tidigare hade sökt anslag till från en annan statlig myndighet och fått beviljat men ej utnyttjat. Ett annat avslag gällde en ansökan från ett par enskilda personer och en tredje ansökan överlämnades till kulturrådet för avgörande. Jag kan väl få tillägga att det nog tyvärr är så att folkrörelserna inte har så omfattande internationella kontakter att det är en uppsjö av idéer och ansökningar på detta område. Men det kan bli bättre.
Herr talman! Jag tror i likhet med utbildningsministern att det inte finns någon uppsjö av idéer, men det kan också vara så att man från samhällets sida hittills inte har gjort tillräckligt mycket för att informera om det stöd som eventuellt skulle kunna ges. Jag tror det är en viktig stimulans i detta sammanhang att man informerar. Det totala antalet ansökningar under de år som stödet har funnits, dvs. under tre budgetperioder, är ändå ganska litet, och det kan möjligen tyda på att informationen har varit något bristfällig. Nu är det min förhoppning att det skall bli bättre framöver.
Herr talman! Information ges nu genom meddelande om de nya anslag som har beviljats. Vi har fortfarande vissa belopp kvar under innevarande budgetår. Men vi skall gärna överväga om det kan finnas andra kompletterande former som kan utnyttjas för detta ändamål.
Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga en fortsättning för Arenateaterbåtens verksamhet. Ifrågavarande teaterverksamhet drivs numera av Stiftelsen Stockholms länsoch Skärgårdsteater. Det statliga stöd som Arenateaterbåten har fått för sin verksamhet har främst haft formen av bidrag från anslaget till fria teatergrupper. Fördelningen av detta anslag görs av statens kulturråd. Kulturrådet fattar sina beslut efter det att riksdagen behandlat budgetpropositionens förslag beträffande stödet till de fria grupperna. I regel kan detta inte ske tidigare än under juni månad, dvs. strax innan budgetåret börjar. Kulturrådet fördelar hela anslaget till fria teatergrupper vid ett och samma tillfälle. Därigenom får alla grupper i princip samma förutsättningar för sin planering. Vad som gjort situationen för Arenateaterbåten särskilt svår är att teatern, till skillnad från det stora flertalet fria grupper, inte kunnat vara säker på att få bidrag varje år. Under den senaste femårsperioden har bidrag utgått bara vid tre tillfällen. Detta har naturligtvis försvårat långtidsplaneringen avsevärt. Det är självklart att kulturrådet varje år skall ha möjlighet att förutsättningslöst bedöma det angelägna i att stödja en teaterverksamhet. Syftet med stödet till fria teatergrupper är till väsentlig del att främja en förnyelse av teaterlivet, och därför är det nödvändigt med återkommande prövningar av anslagsbehoven. Men det är också naturligt att de som har ansvar för en verksamhet får tid på sig att göra sådana omdispositioner som förändringar av bidragsnivån kan ge anledning till. Vid kraftiga ökningar eller minskningar av en verksamhet krävs det en särskilt lång förberedelsetid. Det har kommit in en framställning till departementet från ledningen för Arenateaterbåten med begäran om besked beträffande bidraget för nästa budgetår. Sådant besked kan bara kulturrådet ge, och därför har framställningen lämnats över till rådet för handläggning. Jag utgår från att det skall vara möjligt för rådet att, så snart som möjligt, ge teatern sådana förhandsbesked att planeringen av det kommande spelåret underlättas.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Arenateaterbåten har blivit en institution — inte bara för Stockholm med omnejd utan för hela det debattglada och kulturintresserade Sverige. Nu står den — för vilken gång i ordningen är svårt att säga — inför hotet att tvingas upphöra med sin verksamhet på grund av finansiella problem. Teaterbåten har fungerat under snart ett decennium och hela tiden fört en osäker tillvaro beroende på ryckighet i anslagen. Teatern har trots detta lyckats genomföra en rad debattpjäser — och den har också lyckats nå en ny publik — allt detta till stor del tack vare det engagemang och den entusiasm som medarbetarna på båten ställt upp med och självfallet också som en följd av trycket från publiken. Under årens lopp har från såväl statligt som kommunalt håll försök gjorts att strypa verksamheten, men detta har inte lyckats. Jag hoppas att sådana försök inte heller denna gång kommer att lyckas; det skulle vara till stor skada för den konstnärliga verksamheten i vårt land. Anslagen till de fria teatergrupperna höjdes visserligen förra året, men de är ännu bara som en droppe i havet, och med den nya regeringens egendomliga logik har det faktum att den höjde anslagen förra året tagits till intäkt för att regeringen i år inte ansett sig behöva höja dem alls. Nu skall jag inte jämföra anslagen till de fria teatergrupperna med anslag till exempelvis B3LA eller andra attackplan, utan det räcker med att gå till de anslag som beviljats till exempelvis Operan eller Dramaten för att man skall kunna se vilka disproportioner som finns mellan olika anslag. Om Teaterförbundets mycket rimliga krav på minst åtta månaders engagemang skall uppfyllas krävs till Arenateaterbåten anslag på omkring 650 000 kr. Ännu bättre vore om man kunde garantera den en fortsatt verksamhet, inte bara under åtta månader utan under flera år. De fria teatergruppernas situation är nu näst intill olidlig på grund av den ryckighet som blir följden av det statliga anslagssystemet. Herr talman! Jag tycker det är positivt att utbildningsministern lämnat över frågan till kulturrådet och därvid sagt att han utgår ifrån att man snabbt skall kunna ge besked om anslaget för det kommande spelåret. Men det räcker inte, för på sikt löser det inga problem. Det krävs inte bara höjda anslag, det krävs också en bättre planeringssituation för de fria grupperna, inkl. Arenateaterbåten.
Herr talman! Det finns två aspekter på den fråga som Eva Hjelmström tar upp. Den första gäller storleken på anslagen till fria grupper. Det är alltså inte så att det i budgetpropositionen, som överlämnades i går, föreslås ett oförändrat anslag. Det föreslås, om jag minns rätt, en ökning med 1,3 milj.kr. Den andra aspekten gäller när anslagsbesked skall ges. Jag har försökt ge klart uttryck för att det är önskvärt att man avsevärt tidigare än nu kan ge besked, särskilt till de grupper som inte har kunnat räkna med ett årligen återkommande bidrag. Självfallet har vi för avsikt att i kontakter med kulturrådet understryka denna önskan. Jag är den förste att önska att vi hade ännu mer pengar att ge till dessa teatergrupper. Men jag vill peka på att vi i fjol gjorde en satsning som innebar en nästan hundraprocentig ökning av detta anslag och att vi i år har lagt på 1,3 milj.kr. Jag hoppas att det skall bli möjligt för teaterbåten att fortsätta sin verksamhet, och jag delar Eva Hjelmströms uppfattning att den har varit av stor betydelse för teaterlivet i hela vårt land.

Herr talman! Rolf Rämgård har frågat mig om jag ämnar vidta åtgärder så att nedläggningen av Mora Bryggeri förhindras eller uppskjuts i avvaktan på den utredning om bryggeribranschen som nyligen tillsatts. Styrelsen för AB Pripps Bryggerier har enhälligt, alltså med instämmande av de anställdas representanter, fattat beslut om att lägga ned öltillverkningen i Mora i maj 1978 och läskedryckstillverkningen i augusti 1979. Depå och lager kommer att kvarligga i Mora. Överenskommelse om tidpunkterna har träffats vid centrala förhandlingar mellan företaget och berörda fackliga organisationer. Enligt statsmakternas beslut och enligt avtal med den private aktieägaren i Pripps skall företaget drivas på ett rationellt och företagsekonomiskt sunt sätt. Styrelsen har att göra sina överväganden mot denna bakgrund. Sedan nu styrelsen och de anställda har enats om en lösning har jag ingen anledning att ifrågasätta beslutet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka budgetministern för svaret på min fråga. Den här frågan har tidigare varit föremål för diskussioner i riksdagen och även uppvaktningar från Mora kommun och länsstyrelsen i Kopparbergs län har förekommit. Anledningen till att jag nu ytterligare tar upp frågan om Mora Bryggeris nedläggning är att regeringen efter dessa överläggningar har tillsatt en branschutredning för att se över bryggerinäringens problem. Därför borde också staten som den största aktieägaren i Pripps kunna medverka till att företaget avvaktar utredningens förslag innan en nedläggning av Mora Bryggeri blir en realitet. Jag är medveten om att man från företaget, dvs. Pripps, ser det som en nödvändighet att rationalisera bort enheter som ur företagets synpunkt inte är lönsamma. Detta har f. ö. påpekats inte minst från Mora kommun, som hävdar att företaget inte vill utnyttja gängse regionalpolitiska medel för investeringar i Mora Bryggeri. Under överläggningar mellan parterna — facket, Mora kommun och företaget — har konstaterats att även om koncernens genomsnittliga lönsamhetsprocent inte kan uppnås, kan Mora Bryggeri drivas med lönsamhet efter en investering på ca 4 milj.kr. Därtill kommer att hänsyn inte tagits till eventuella lokaliseringsstöd, vilka företaget av okänd anledning har vägrat söka. Mora kommun har därför uttryckt sitt missnöje över företagsledningens bristande vilja att positivt pröva möjligheterna att ha kvar Mora bryggeri i framtiden. Man har från fackligt håll också påtalat att genom nedläggningen i Mora försvinner, förutom 40 arbetstillfällen i Mora, även bryggeriets nederlag i Rättvik och Malung. På sikt kan en sådan kraftig rationalisering också påverka företagets anläggning i Falun. Som jag ser det har av lokaliseringsoch sysselsättningsskäl det halvstatliga företaget Pripps ett stort ansvar att noga överväga den koncentration av företagets anläggningar som nu sker. När nu regeringen ser över hela branschen bör man från Pripps sida avvakta de förslag som kan komma att läggas av utredningen. Det bör också ligga i regeringens intresse att så sker.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att förhindra att av styrelsen för Pripps Bryggerier AB beslutad investering i nytt mälteri verkställs så länge den nyligen tillsatta utredningen om bryggeribranschen arbetar. Jag har nyligen i denna kammare besvarat frågor av bl.a. Gunnel Jonäng i samma ämne, och jag kunde då avisera den utredning om bryggeribranschen som nyligen tillsatts. Styrelsen i Pripps har nyligen enhälligt fattat beslut om att uppföra ett nytt mälteri i Bromma. Enligt statsmakternas beslut och enligt avtal mellan staten och den private aktieägaren i Pripps skall företaget drivas på ett rationellt och företagsekonomiskt sunt sätt. Som jag anförde i mitt tidigare svar till Gunnel Jonäng innebär detta att styrelsen i Pripps har ett ansvar för att företaget anpassar sin produktionsteknik till moderna arbetstekniska förhållanden och eftersträvar att framställa sina produkter till så låga kostnader för konsumenterna som möjligt. Jag har ingen anledning att i dag frångå denna ståndpunkt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det var så sent som den 17 november som vi diskuterade Nordmalts framtid här i riksdagen. Utvecklingen därefter har gjort det nödvändigt att återigen ta upp frågan om Pripps beslutade investering i ett nytt mälteri. Jag beklagar att jag återigen måste ta upp frågan och att budgetministern, som f. ö. sköter sitt värv på ett föredömligt sätt, har så svårt att se effekterna av ett nytt mälteri i Bromma. Det innebär en stor kapitalförstöring. Eftersom Pripps till 60 96 är statligt ägt och eftersom statligt lokaliseringsstöd utgått till Nordmalt är det en förstöring av allmänna medel. Kan verkligen en budgetminister med ansvar för statens pengar bortse från detta faktum? Ur regionalpolitisk, sysselsättningspolitisk, företagsoch samhällsekonomisk synvinkel är investeringen i Bromma en felinvestering. Kan f.ö. regeringen, som företräder staten med 60 96 av aktierna i företaget, acceptera att förtaget i fråga helt nonchalerar regeringens åtgärder och önskemål? Det tillsattes före jul en utredning om bryggeribranschen. Industriminister Åsling förutsatte då att man inom bryggeribranschen om möjligt skulle skjuta på viktigare ställningstaganden i avvaktan på branschutredningen. Detta uttalande är helt entydigt. Det vände sig naturligtvis till Pripps, som just stod i färd med att fatta beslut om det nya mälteriet. Men Pripps tar ingen notis om detta utan sätter sig helt enkelt över utredningsanalys och resultat. Man nonchalerar också budgetministerns uttalande i riksdagen: ”Jag förutsätter att styrelsen noga prövar alla aspekter, också samhällsekonomiska och regionala.” Pripps VD höll i måndags presskonferens i Söderhamn tillsammans med företrädare för personalorganisationerna vid Pripps depå i Söderhamn. Jag skall inte kommentera de personangrepp som Pripps VD gjorde mot oss som har engagerat oss för Nordmalts framtid och därmed för sysselsättningen i Söderhamnsregionen. Men enligt lokaltidningarna räknade Pripps med stora problem under det närmaste året och väntar innevarande år en minskad försäljning av maltdrycker med 15 96. Bedömer budgetministern det som företagsekonomiskt klokt att under sådana förhållanden gå in med en investering på 40-50 milj.kr. i ett nytt mälteri? Att köpa tjänster, dvs. att i detta fall köpa malt från Nordmalt, skulle kanske rent av vara ekonomiskt fördelaktigare för företaget. Enligt referat i lokaltidningarna anser Prippschefen att en del av svensk bryggerinärings stora dilemma är att vi dricker för litet öl, ”bara” en tredjedel per capita jämfört med de stora ölländerna. Han trodde också att vi om några år får tillbaka mellanölet. Kommer man från regeringshåll att visa samma flathet inför ett sådant uttalande som inför byggande av nytt mälteri? Skatteutskottet sade i sitt yttrande till näringsutskottet i samband med behandlingen av avtalet 1975 att det bör framhållas att det inte är uteslutet att detta förvärv kan leda till den positiva effekten att marknadsföringen av de starkare maltdryckerna dämpas. De här två uttalandena går dåligt ihop.
Herr talman! Jag skall inte beröra några uttalanden eller värderingar om maltdrycker och deras styrka eller andra uttalanden i det ämnet. Jag vill bara slå fast ett par saker. Jag har inte svårt att se vilka effekter som förändringar av strukturen i bryggeribranschen, och i andra näringsgrenar också för den delen, kan få för olika orter.

Jag förutsätter att styrelsen enligt beslut och avtal fullgör sina uppgifter och alltså noga har övervägt alla aspekter. Styrelsen har i båda de fall som berörs i frågor i dag också haft flera överläggningar och enhälligt kommit fram till beslut — beslut vari också de anställdas representanter har medverkat. Det är med utgångspunkt i detta som både jag och riksdagen har att värdera den här frågan. Regering och riksdag har sagt att företaget skall drivas på ett företagsekonomiskt sunt och rationellt sätt, och styrelsen har fått i uppdrag att arbeta efter de riktlinjerna. Låt styrelsen göra det. Vi har andra former för att granska styrelsens arbete än att gå in i enskilda sakärenden i riksdagsbehandlingen.
Herr talman! Jag har gått igenom 1975 års beslut, där riksdagen godkände avtalet enligt de riktlinjer som fanns i propositionen. Avtalet berör ju främst aktiekapital och sådant. Det som berör skötseln av företaget finns i en mening, nämligen att företaget skall drivas på ett rationellt och företagsekonomiskt sunt sätt. Budgetministern poängterar att vi måste arbeta efter ingångna avtal, och jag har inte ifrågasatt det. Men den här enda meningen som rör företagets skötsel, som vi tydligen skall hänga upp allting på, innebär väl också ett ansvar för den störste aktieägaren, dvs. staten, att se till att företaget drivs rationellt och företagsekonomiskt. Jag har ingen anledning att betvivla att så sker i stort. Men det är inte säkert att det är företagsekonomiskt riktigt att bygga ett nytt mälteri. De kalkyler som visar att det är ekonomiskt fördelaktigare att bygga nytt mälteri än att överta Nordmalt är helt missvisande. Man jämfört.ex. nybygge i Söderhamn med nybygge i Stockholm. Det är ju helt orimligt, eftersom lokaliteter redan finns i Söderhamn vilka inte är äldre än fem år. Har budgetministern utgått från dessa kalkyler är det inte att undra på att budgetministern har kommit snett i sitt ställningstagande. Jag har ytterligare två frågor till budgetministern. Är det budgetministerns personliga uppfattning som förs fram här i riksdagen eller är det regeringens uppfattning? Jag har svårt att tro att regeringen skulle vilja medverka till en omlokalisering av verksamhet från det allmänna stödområdet till Stockholm. Vidare: Hur kunde regeringen för ett år sedan säga nej till ett nytt mälteri, när man inte kan det i dag?
Herr talman! Bara en kort kommentar! Frågan om ett mälteri, vari Pripps har del, handläggs av styrelsen för Pripps Bryggerier. De ställningstaganden som framförs i svar på frågor i riksdagen delas av regeringens samtliga ledamöter, som haft tillfälle att framlägga synpunkter på formuleringarna av svaren. Det gäller detta liksom alla andra fall. Jag har alltså avgivit ett svar som regeringens samtliga ledamöter haft tillfälle att ta del av.
Herr talman! I proposition 1975:7 heter det att ett inträde från statens sida i denna bransch borde kunna minska osäkerheten och skapa bättre grund för planering och därmed långsiktig effektivitet i branschen. Det innebär att man har räknat med att staten skulle styra utvecklingen. Det heter vidare: ”Om staten i egenskap av majoritetsägare i Pripps beslutar genomföra något som konstateras vara oförenligt med avtalet äger PRIBO även tidigare påkalla inlösen av PRIBO:s aktier i Pripps.” Man förutser alltså att staten kan hamna i den situationen att man har speciella samhällsekonomiska intressen som man vill tillvarata. Då har staten möjlighet att inlösa PRIBO:s aktier i Pripps. Den möjligheten står således regeringen till buds, och den borde man kanske överväga, om man inte är beredd att gå in på annat sätt.

Herr talman! Per-Olof Strindberg har frågat mig om jag är beredd att förlänga remisstiden för utredningsbetänkandet Staten som arbetsgivare — principförslag till organisation och arbetsformer, så att remissinstanserna får erforderlig tid att noga överväga utredningsförslaget. Utredaren har i betänkandet understrukit behovet av att ett snabbt principbeslut fattas om den fortsatta centrala statliga arbetsgivarorganisationen. För att möjliggöra detta har han valt att efter ett jämförelsevis kort utredningsarbete lämna ett principförslag till organisation. Den närmare utformningen av arbetsgivarfunktionens inre organisation och mer preciserade uppgifter bör enligt utredarens mening därefter utredas i särskilda organisationskommittéer. Jag delar utredarens uppfattning att det är angeläget att nödvändiga organisatoriska åtgärder kan vidtas snabbt för att staten som arbetsgivare skall kunna uppfylla de krav som ställs med anledning av olika reformer på arbetsrättens område. Jag vill framför allt erinra om de pågående förhandlingarna om medbestämmandeavtal inom den statliga sektorn. Jag medger att remisstiden är kort. Mot bakgrund av vad jag tidigare anfört har emellertid remisstiden beräknats med hänsyn till att proposition om möjligt skall kunna föreläggas vårriksdagen. För att minska de eventuella olägenheter den korta remisstiden kan medföra för remissinstanserna har dessa den 22 november 1977 förhandsinformerats om remissen genom budgetdepartementets försorg. Hittills har ingen remissinstans begärt förlängd remisstid. Om någon remissinstans senare skulle göra det är jag självfallet beredd att då pröva frågan i det enskilda fallet.
Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret på min fråga. Budgetministern medger att remisstiden är kort, och det medgivandet är i och för sig positivt — det innebär att vi har exakt samma uppfattning. Det är visserligen sant att ingen remissinstans begärt en förlängning av remisstiden. Men att jag har tagit upp saken genom en fråga beror på att jag själv sitter i ett organ som har anledning att avge remissvar på betänkandet. Nu liksom i många andra sammanhang konstaterar vi att remisstiden är orimligt kort — i det här fallet är den alldeles speciellt kort. Nu gäller det i och för sig inget digert betänkande, men det innehåller många förslag av stor räckvidd som behöver penetreras — bl.a. införandet av statens arbetsgivarverk. Även om det brådskar att få fram ett förslag skall ett beslut inte jäktas fram. Vi har i detta land ett remissförfarande som innebär att innan regeringen lägger fram förslag och riksdagen fattar beslut skall olika organ framföra sina synpunkter och få dem beaktade vid behandlingen. Skall remissväsendet ha någon betydelse får det inte bli så att bara ett antal tjänstemän inom länsstyrelser och olika förvaltningar sätter sig in i ärendena för att sedan förelägga lekmannastyrelser färdiga förslag som dessa inte har hunnit penetrera. Vad jag nu säger innebär ingen ringaktning av tjänstemännen utan ett starkt understrykande av kravet på att vi som sitter i olika organ och skall ge vår mening till känna får erforderlig tid på oss. Jag tackar än en gång för svaret och vill understryka att även om det är bråttom med det nu aktuella förslaget hade det varit rimligt med en längre remisstid.
Herr talman! Jag delar Per-Olof Strindbergs principiella uppfattning om betydelsen av remissväsendet och att remissinstanserna får tid på sig för att arbeta fram svar. Jag brukar själv se till att det blir en tämligen lång svarstid för utredningsförslag inom mitt verksamhetsområde. I just detta speciella fall har emellertid utredningen själv framhållit att det var angeläget att nå fram till ett beslut så snart som möjligt, och jag tycker att det finns goda skäl för det. Om man ville tillvarata möjligheten att redovisa ett förslag till riksdagen i vår var det ofrånkomligt att sätta kort remisstid. Jag kan självfallet i dag inte garantera att vi skall lämna ett förslag i vår, men arbetsinriktningen är den. Och just genom att sätta denna relativt korta svarstid har vi ändå möjliggjort utarbetandet av ett sådant förslag. Jag vill än en gång understryka att skulle någon remissinstans inte anse det möjligt att svara just till den 1 februari skall jag positivt pröva eventuella framställningar om längre svarstid.
Herr talman! Det är tydligt att budgetministern och jag är överens i princip. Budgetministern hänvisade till utredningsmannens uttalanden. Utredningsmannen säger emellertid också att han utgår från att förslaget kommer att remissbehandlas i vanlig ordning. Jag betraktar inte en remisstid från början på december till den 31 januari med mellanliggande helger som en remissbehandling i vanlig ordning. Det vore orimligt om vi skulle införa den ordningen — då har remissväsendet inte längre någon betydelse.
Herr talman! Jag menar nog ändå att ett par månader är en remisstid i vanlig ordning. Jag ser gärna att remisstider blir längre, men det är ändå ett för hårt omdöme att säga att den här givna tiden icke är en behandling i vanlig ordning.

Herr talman! Mot bakgrund av en utvärdering av den statliga redovisningsrevisionen som riksrevisionsverket har gjort har Joakim Ollén frågat mig för det första om jag anser att revisionen av statlig verksamhet f. n. är tillfredsställande, för det andra om jag anser att de regler som anger hur statlig redovisningsrevision skall tillgå är till fyllest, för det tredje om jag ämnar vidtaga några åtgärder med anledning av riksrevisionsverkets rapport. Nuvarande ordning för redovisningsrevision i statsförvaltningen beslutades av riksdagen år 1967 . I enlighet med detta beslut har i dag 23 revisionskontor ansvaret för redovisningsrevisionen. Varje revisionskontor ansvarar för en grupp av myndigheter och är organisatoriskt knutet till en av myndigheterna i gruppen, värdmyndigheten. Vid sidan av revisionskontoren finns sammanlagt sju revisionsenheter vid affärsverken och en inom försvaret. Efter förslag från RRV har regeringen ändrat RRV:s instruktion och utfärdat bestämmelser för revision vid revisionskontor. RRV har utfärdat tillämpningsföreskrifter till dessa bestämmelser. I bestämmelserna för revision vid revisionskontor fastslås att revisionskontor skall utföra redovisningsrevision, dvs. granska redovisningen i säkerhetsfrämjande syfte, och att myndighet, vid vilken revisionskontor finns, skall bemyndiga minst en tjänsteman vid revisionskontoret att på tjänstens vägnar framställa anmärkning enligt förordningen om förfarande i anmärkningsmål. Sådan anmärkning skall prövas och avgöras av riksrevisionsverket. Enligt RRV:s instruktion åligger det verket att utöva tillsyn över revisionskontor och meddela föreskrifter och anvisningar för revisionens utförande. Verket skall tillse att redovisningsrevision bedrivs ändamålsenligt och i betryggande former. Verket skall även självt bedriva redovisningsrevision i den mån detta är särskilt föreskrivet eller verket eljest finner det behövligt. RRV har således ett övergripande ansvar för redovisningsrevisionen i statsförvaltningen. RRV genomför på eget initiativ en utvärdering av 1967 års revisionsorganisation. RRV har gått igenom de mål och ambitioner som statsmakterna har ställt upp för den statliga redovisningsrevisionen och bedömt i vilken utsträckning som myndigheterna, revisionskontoren och RRV har kunnat leva upp till dessa. Slutsatserna av detta arbete redovisas i en rapport. Sammanfattningsvis framhålls i rapporten att revisionskontoren enligt 1967 års beslut i princip skulle svara för redovisningsrevision i statsförvaltningen och att RRV genom sin tillsyn skulle sörja för att denna redovisningsrevision var av god kvalitet, fick ett tillräckligt oberoende och hade tillräcklig omfattning. Uppföljningen har emellertid visat på brister i olika avseenden. Den väsentligaste bristen är enligt rapporten att vissa områden helt eller delvis inte utsätts för någon redovisningsrevision. I rapporten konstateras också att det föreligger ett antal hinder för att redovisningsrevisionen skall svara mot de ursprungliga målen och att dessa hinder bl.a. beror på att vissa av de grundläggande intentionerna bakom revisionskontorsorganisationen inte har kunnat genomföras. Dit hör tanken att revisionskontoren skulle överta RRV:s tidigare uppgifter vid extern revision och samtidigt verka som internt revisionsorgan åt verksledningen. Ett annat hinder är att revisionen inte följt med i den snabba utvecklingen av den statliga redovisningen. I rapporten redovisas även ett förslag till åtgärder. RRV har i avvaktan på att riksdagen under hösten 1977 skulle besluta om en modernisering av budgetsystemet inte vidtagit några åtgärder med anledning av rapporten. Riksdagen har nu fattat sitt beslut . På grundval av detta har regeringen uppdragit åt RRV att med biträde av affärsverken utreda och lämna förslag till hur en extern och löpande granskning av affärsverkens redovisning och bokslutshandlingar skall utformas. I uppdraget till RRV att utarbeta förslag till hur affärsverken skall revideras konstateras även att det ankommer på RRV att inom ramen för sitt tillsynsansvar överväga bl.a. uppdragsmyndigheters revisionsproblem. Enligt vad jag under hand har inhämtat avser verket att vidta erforderliga åtgärder eller — om så krävs — lämna regeringen förslag till sådana, i syfte att även förstatsförvaltningen i övrigt säkerställa en fullgod redovisningsrevision. Som utgångspunkt för RRV:s åtgärder och förslag tjänar riksdagens beslut om revision av affärsverken och rapporten om 1967 års beslut. Jag vill som svar på Joakim Olléns interpellation sammanfattningsvis konstatera att den för redovisningsrevisionen ansvariga myndigheten själv tagit initiativ till en utvärdering och att RRV avser att vidta åtgärder för att rätta till de brister som har kommit fram. Det finns alltså ingen anledning för mig att nu ta upp denna fråga. I den mån RRV finner att det behövs åtgärder som verket inte kan besluta om kommer jag givetvis att föreslå regeringen de åtgärder som kan vara påkallade.
Herr talman! Jag tackar budgetminister Mundebo för svaret på min interpellation. Är den revision av statlig verksamhet som f. n. sker tillräcklig? Är den nuvarande organisationen för redovisningsrevision över huvud taget acceptabel? Det är utmanande frågor, men det finns skäl att ställa dem efter att ha läst den promemoria från RRV i vilken man gör en uppföljningsstudie av den nuvarande revisionsorganisationen. I promemorian levereras en påfallande kraftig kritik av den revisionsverksamhet som nu sker på de 23 revisionskontoren. Man konstaterar att revisionskontoren har haft svårt att täcka hela revisionsområdet. Och man säger rent ut att revisionskontoren i många fall ännu inte hunnit igenom hela sitt revisionsområde och än mindre hunnit göra en årlig, fullständig redovisningsrevision i enlighet med bestämmelserna. Än värre är emellertid konstaterandet att vissa väsentliga områden normalt inte granskas av revisionskontoren och därmed inte alls granskas vad gäller redovisningsdata. I promemorian sägs att detta dels beror på revisionskontorens beroendeförhållande till resp. verkschef, dels på oklara bestämmelser och dels på bristande resurser och kompetens. Bristerna i redovisningsrevisionen, såsom den nu fungerar, är alltså flera. För det första står revisionskontoren, och deras personal, i en klar beroendeställning till verksledningen vid den myndighet där revisionskontoret är placerat. Det är verksledningen på resp. myndighet som styr revisionsverksamheten. Tjänstetillsättningar, anslagstilldelningar och revisionsplaner beslutas ytterst av ledningen för den verksamhet som skall granskas. Detta är i sig uppseendeväckande. För det andra anger de nuvarande reglerna inte exakt i alla delar hur revisionen skall gå till och vad som skall rapporteras till verksledningen och till riksrevisionsverket. Detta gör det självfallet enklare att av misstag underlåta att framföra påpekanden som borde komma till riksrevisionsverkets kännedom och i vissa fall t.o.m. hindras från att offentliggöra sådana uppgifter. För det tredje är revisionsresurserna f. n. sannolikt underdimensionerade. Det bör i detta sammanhang betonas att en satsning på en effektiv revision troligen inte skulle komma att innebära ökade, utan fast mer minskade, utgifter för statskassan. För det fjärde är kontrollen och stödet från riksrevisionsverket inte vad de borde vara. I och med att riksrevisionsverket har upphört att självt bedriva redovisningsrevision har verket, torde man kunna hävda, förlorat något av den kompetens på revisionsområdet som måhända borde finnas där. Jag vill understryka att det inte endast är i den nämnda promemorian som kritik levereras mot redovisningsrevisionen såsom den nu fungerar. I utlåtanden från två revisionsföretag, vilka medverkat som konsulter i riksrevisionsverkets uppföljning av revisionskontorsorganisationen, levereras stark kritik mot de nuvarande förhållandena. I det ena utlåtandet sammanfattas revisionsbyråns uppfattning på följande sätt: ”På dessa grunder kan trovärdigheten av den statliga redovisningsrevisionen ifrågasättas, vilket måste anses otillfredsställande för alla berörda parter. För att stärka den statliga redovisningsrevisionens ställning, rekommenderar vi en överflyttning av allt inflytande över de statliga revisorernas befordran och förtjänst till RRV. Rätten att påverka revisionsplanens utformning bör också helt förbehållas revisorerna och RRV.” I samma utlåtande sägs också: ”I de statliga revisionsstandarderna för USA betonas kravet på revisorernas oberoende mycket starkt. Vi har svårt att finna okonstlade argument mot de principer som där redovisas. En strävan på längre sikt bör därför vara att i sin helhet anpassa dessa även för den svenska statliga revisionen.” I utlåtandet av den andra revisionsbyrån sägs bl.a.: ”Varje ekonomisk enhet bör ha oberoende extern revision.

I statsrådets svar görs ingen uttalad värdering av revisionen sådan den nu fungerar, Budgetministern nämner dock att inom RRV har igångsatts en utredning, som syftar till att lägga fram eventuella förslag, vilka skall säkerställa en fullgod redovisningsrevision. Med en välvillig tolkning kan detta uppfattas såsom att Ingemar Mundebo instämmer i att redovisningen är bristfällig. Statsrådet säger också att det, eftersom verket har tagit initiativ i den här frågan, inte finns någon anledning för honom att gripa in men att han är beredd att vidta de åtgärder som kommer att föreslås honom, om det behövs för att förbättra kvaliteten på revisionen. Även detta uppfattar jag såsom ett positivt uttalande. Det är naturligtvis bra att RRV nu har satt i gång och börjat utreda denna fråga, en utredning som dock — vilket jag under hand har inhämtat — inte var tillsatt när jag framställde min interpellation. Ser man på vilka bestämmelser som RRV har föreslagit för revision vid revisionskontoren så sent som den 28 oktober förra året, blir man dock något betänksam rörande RRV:s strävan att öka revisionskontorens oberoende. Den revisionsrapport som normalt skall inlämnas i samband med utförd revision skall enligt RRV:s förslag inte bli obligatorisk. Dessutom skall inte revisionsrapporten de år en sådan över huvud taget upprättas insändas till RRV. I förslaget sägs vidare — vilket måhända är värre — att myndighetens skyldighet att samråda med RRV i samband med tjänstetillsättningar vid revisionskontoren skall minska i förhållande till nuläget. Detta innebär att RRV såsom tillsynsmyndighet över revisionskontoren frivilligt är berett att avsäga sig en del av den kontroll som rimligen är nödvändig för att revisionskontoren skall kunna fungera med åtminstone något oberoende i förhållande till värdmyndigheten. Beträffande RRV:s insatser på detta område bör kanske också nämnas att den nuvarande organisationen har fungerat i ett decennium och att man inte tidigare har påtalat de missförhållanden som råder. Det bör även framhållas att en tjänsteman på RRV, Birger Näsholm, redan 1969 i ett särskilt yttrande i en promemoria, som skulle ligga till grund för uppbyggnaden av den nuvarande organisationen, påtalade de risker just beträffande beroendeförhållandet till värdmyndigheten som fanns i det system som då skulle införas. Varnande ord har alltså uttalats för lång tid sedan. Herr talman! Det skall inte uteslutas att den av RRV nu sent omsider igångsatta utredningen om redovisningsrevision av den statliga verksamheten kommer att ge ett positivt resultat och kommer att leda till förslag om hur man skall lägga om verksamheten så att den fungerar på ett bättre sätt. Enligt min uppfattning är dock de nuvarande förhållandena så otillfredsställande att det vore av uppenbart värde om budgetministern ville klart uttala sin uppfattning om den nuvarande revisionsorganisationen. Jag vill också fråga: På vilket sätt ämnar departementschefen följa det utredningsarbete som nu har igångsatts på RRV och vilken uppfattning har han om den utveckling som man kan vänta sig på detta område i framtiden?
Herr talman! Jag har med stort intresse läst den rapport som jag tror har varit det huvudsakliga underlaget för Joakim Olléns interpellation. Det finns, tycker jag, många tänkvärda synpunkter i den rapporten, på flera punkter oroande synpunkter. Rapporten visar att det finns brister i den revision som vi nu har inom den offentliga förvaltningen. Jag bör kanske samtidigt tillägga, för att bilden inte skall bli ensidig, att den nuvarande revisionen ändå lämnar en del värdefulla bidrag till effektivisering av vår förvaltning, om ock det återstår mycket att göra. Nu kommer RRV att granska rapporten och att pröva vilka åtgärder man bör vidta för att komma till rätta med de brister som redovisas. Det är rätt att denna granskning inte hade börjat i mitten av november, då Joakim Ollén framställde interpellationen. Som framgår av mitt svar ville man vänta på riksdagsbeslutet om en modernisering av budgetarbetet innan man påbörjade granskningen. Det finns en rad beröringspunkter mellan denna översyn och beslutet om budgetsystemets framtida utformning. Jag vill inte just nu i detalj värdera rapporten. Jag tycker inte att det är rätt av mig att göra det förrän jag har lyssnat på det berörda ämbetsverkets synpunkter.

Självfallet kommer jag att nära följa den här frågan. RRV är ett av de verk som vi inom budgetdepartementet har ett mycket nära samarbete med. Vi har alltså många olika sätt att få information om verkets fortsatta arbete och jag kommer själv att nära följa det arbetet. En effektiv och en effektivare förvaltning är ju av största intresse för oss alla, inte minst för en budgetminister.

Herr talman! Det är ett väsentligt problem som tas upp i interpellationen. Den revision som bedrivs inom företagssektorn har vid det här laget fått relativt fasta former. Den är förankrad i ett detaljerat regelsystem. Inom den offentliga sektorn råder en avsevärt större osäkerhet om hur revisionen bör organiseras. Ändå kan man hävda att den på det området fyller en ännu viktigare funktion än inom företagen, där de marknadsimpulser som registreras genom saldot ger signaler om framgångar och motgångar. I den administrativt styrda sektorn är det svårare att bedöma de resultat som uppnås och därför särskilt betydelsefullt att utveckla metoder för en effektiv återföring av information till uppdragsgivare och finansiärer. Det informationsbehov som här föreligger kan spaltas upp längs flera dimensioner. För det första kan vi skilja mellan behov på olika nivåer. I en stor myndighet behöver verksledningen en intern revision. Regeringen å sin sida måste öva tillsyn över myndigheterna och behöver då en oberoende extern revision. Riksdagen slutligen har enligt grundlagen ett ansvar när det gäller att granska rikets styrelse och förvaltning och måste på ett eller annat sätt göra sig underkunnig om vad myndigheterna uträttar. På senare år har vi haft en del diskussioner om hur den granskningen bäst skall organiseras —det börjar väl bli uppenbart att den ännu har betydande brister. För det andra kan man spalta upp informationsbehovet efter typen av den information som efterfrågas. Här har vi dels siffergranskning, bokslutskontroll och liknande, dels förvaltningsrevision som är mer inriktad på att bedöma måluppfyllelse, effektiv resursanvändning o. s. v. Vi har därtill den typ av revision som mer har karaktären av översyn — det är ju f. ö. vad ordet revision betyder på svenska — och som syftar till en mer genomgripande omprövning av verksamhetens ambitionsnivå och inriktning. På engelska kallas denna typ av revision ofta för review eller policy review. Här finns då en mängd problem av organisatorisk karaktär och av prioriteringskaraktär. Hur skall revisionsresurserna avvägas mellan olika nivåer? Hur skall de avvägas mellan olika typer av revisionsinsatser? Med den omfattning som den offentliga verksamheten och den offentliga styrningen av samhällslivet numera har fått blir översynsfunktioner av detta slag alltmer nödvändiga. Jag tror emellertid att det är viktigt att man närmar sig dessa frågor utan alltför mycket av kategoriska renodlingar. Vi behöver en oberoende revision, men den programmerade, målstyrda revisionen fyller också ett rimligt syfte.
Herr talman! Jag vill först konstatera att budgetministern på såvitt jag kan bedöma alla punkter i min interpellation har lämnat positiva besked. Budgetministern noterade att det nuvarande systemet har lett till oroande brister — jag tror det var så orden föll — och detta förhållande måste, som budgetministern också sade, leda till att insatser görs för att effektivisera revisionen på de punkter det här gäller. Att det finns saker som inte kommer fram med den nuvarande revisionen torde vara alldeles klart. Jag kan nämna för budgetministern att jag sedan jag väckte denna interpellation har fått kontakt med ett stort antal enskilda personer som har berättat historier för mig vilka jag hoppas inte är sanna, för det vore i så fall ganska förskräckande. Även i utlandet — jag har tidigare nämnt USA, men det gäller också England — förekommer den här debatten om en bättre extern oberoende revision än den som nu finns på många håll. Vi är alltså inte ensamma. Jag noterar alltså att budgetministern sade att den nuvarande revisionen inte är bra, att det behövs en ny organisation i detta sammanhang och att budgetministern personligen kommer att nära följa det arbete som pågår. När det sedan gäller den fråga som Daniel Tarschys var inne på — jag kan f.ö. instämma i praktiskt taget allt han sade — och som gällde hur en ny organisation skall se ut finns det anledning att återkomma till denna. Det är inte uteslutet att den blir en fråga som riksdagen får tillfälle att pröva ånyo. Alldeles klart synes emellertid vara att revisionen åtminstone i vissa moment bör läggas utanför det verk som skall granskas och att man vid utformandet av en ny revisionsorganisation inte bara bör ta med i sammanhanget den förvaltningsrevision som riksrevisionsverket i dag utför med tidsmässigt långa mellanrum. Något ytterligare bör kanske inte i dag sägas när det gäller hur organisationen skall utformas, utan jag noterar avslutningsvis att budgetministern har lämnat klart positiva besked och att vi alltså kan förvänta oss förbättringar på detta område.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag är beredd medverka till att gällande kreditjävsregler ses över så att de anställdas styrelserepresentanter i kreditinrättningar och försäkringsbolag ges med sina arbetskamrater likvärdiga lånemöjligheter. Särskilda bestämmelser i lag reglerar bankernas och försäkringsbolagens möjlighet att lämna kredit till anställda i ledande ställning och andra personer, bl.a. styrelseledamöter, som genom sin anknytning till banken eller försäkringsbolaget intar en särställning som låntagare. Kreditjävsreglerna är inte helt lika för banker och försäkringsbolag. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i försäkringsbolag får inte — bortsett från lån med säkerhet i försäkringsbrev — beviljas lån av det egna bolaget eller av annat bolag inom samma koncern. Sådana befattningshavare i banker kan däremot beviljas lån av den egna banken mot viss säkerhet som anges i lagen eller, i fråga om föreningsbankerna, efter särskilt tillstånd av centralkassan eller centralorganisationen. För de anställdas styrelserepresentanter gäller samma regler som för övriga styrelseledamöter. Reglerna om kreditjäv syftar till att så långt möjligt undvika intressekonflikter och missbruk till följd av att vissa befattningshavare har krediter hos det egna försäkringsbolaget eller banken.

En särskild utredare har därefter tillkallats hösten 1977 för att slutföra den översynen, I fråga om banklagstiftningen bedrivs motsvarande arbete av banklagsutredningen. I båda fallen ligger en prövning av kreditjävsreglerna inom utredningarnas direktiv. Något särskilt initiativ för översyn av reglerna behövs därför inte från min sida. Den av Anna Wohlin-Andersson väckta frågan får övervägas vid en samlad bedömning av kreditjävsreglerna när resultaten av utredningarnas arbete föreligger.

Herr talman! Jag ber att få tacka ekonomiministern för svaret. Sedan den 1 juli 1976 har anställda i bankaktiebolag, sparbank ,centralkassa för jordbrukskredit, försäkringsaktiebolag och ömsesidigt försäkringsbolag av viss minsta storlek rätt att utse två ledamöter och suppleanter i inrättningens eller företagets styrelse. Detta har också skett, och i anslutning härtill kan konstateras att dessa arbetstagarledamöter är underkastade samma kreditjävsregler som övriga styrelseledamöter. Många företag har beslutat om generella regler för lån till arbetstagare. Detta kan gälla lån till egnahemsfastighet, fritidshus, insatslägenhet och bil, och även i vissa fall till oförutsedda utgifter då särskilda skäl föreligger. Gemensamt för dessa lån till arbetstagare är att de utlämnas till förmånligare ränta än vanliga banklån och att man inte ställer samma säkerhetskrav. Eftersom, som jag sade förut, arbetstagarledamöterna lyder under samma kreditjävsregler som övriga styrelseledamöter betyder detta att de inte kan erhålla, eller behålla, dessa förmånligare lån, och alltså på grund av invalet blir sämre ställda än sina arbetskamrater i kredithänseende. Som ekonomiministern framhåller är det litet olika vad beträffar banker och försäkringsbolag. Styrelseuppdraget medför också, som jag framhåller i min fråga, förlust av den checkräkningskredit utan säkerhet —s.k. blancokredit — som är mycket vanlig och som betraktas som en personalförmån. Man kan naturligtvis säga sig att detta är det pris vederbörande får betala för sin styrelsepost. Å andra sidan kan man fråga sig, och det tycker jag är det viktigaste i den här frågan, om valbarheten som representant för de anställda skall ha med lånemöjligheter och lånebehov att göra. Enligt de siffror jag har fått är det inom försäkringsbranschen mellan 30 96 och 50 96 av de anställda som har någon form av dessa lån och som alltså är utestängda från möjligheten att ställa upp som arbetstagarrepresentanter — dvs. om de inte kan placera om sina lån eller inte vill göra det på sämre villkor. Särskilt illa drabbas de beresningsskyldiga, dvs. de som har skyldighet att hålla bil i tjänsten. Inom vissa försäkringsbolag är det över 20 96 som har denna beresningsskyldighet, och så gott som alla av dessa har lånat pengar till bilen av företaget, eftersom billånen till de beresningsskyldiga är särskilt förmånliga. Och detta tycker jag i sin tur är riktigt, eftersom företaget ofta ställer högre krav på den bil varmed den anställde skall representera företaget än han kanske skulle göra som privatperson. Med de bestämmelser vi har nu så är dessa anställda, i vissa fall 20 96, inte valbara som representanter för de anställda. Detta sagt med samma reservationer som nyss — och att placera om billån i dagens läge är inte det lättaste. Nu säger ekonomiministern att två olika utredningar arbetar med dessa frågor. Det är jag mycket tacksam för, eftersom jag vet att många anställda i försäkringsbolag och banker upplever denna fråga som ett problem.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till åtgärder för att snarast kraftigt minska blyhalten i bensin. Som jag sade här i kammaren våren 1977 som svar till herr Torsten Sandberg på en liknande fråga är det mycket angeläget att kraftfulla åtgärder vidtas för att minska föroreningarna från biltrafiken. Att begränsa halterna av bly och andra skadliga tillsatser till bensin är en av de viktigaste frågorna i sammanhanget. Produktkontrollnämnden beslutade den 14 december 1977 att föreslå en sänkning av blyhalten i bensin från nuvarande 0,4 g 1 fr.o.m. den 1 januari 1980. Produktkontrollnämndens förslag är f. n. föremål för remissbehandling. Sedan remissbehandlingen avslutats kommer regeringen att fatta beslut i denna fråga. Jag vill framhålla att det tidigare saknats tillräckligt underlag för regeringsbeslut i frågan och att problemet inte är om skärpta bestämmelser skall genomföras utan när de skall kunna träda i kraft. Det är regeringens målsättning att göra övergångstiden så kort som möjligt. Jag utgår också från att berörda företag bedriver sin planering på ett sådant sätt att en snabb omställning underlättas. Den sänkning av blyhalten i bensinen som jag redovisat här bör ses som en första etapp. På längre sikt bör enligt min uppfattning målsättningen vara en övergång till blyfri bensin. En sådan övergång är emellertid ett tekniskt komplicerat problem som kräver ett relativt omfattande utredningsarbete innan beslut kan fattas. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till den I utredning om hälsooch miljöeffekter av bilavgaser som jag tillsatte under våren 1977. Utredningen kommer i sitt arbete bl.a. att behandla frågan om | övergång till blyfri bensin.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Att bilavgaser är farliga är ingenting nytt. Redan 1968 uttalade riksdagens lagutskott att åtgärder mot avgasföroreningar var ytterst angelägna. För snart sex år sedan hemställde bl.a. naturvårdsverket hos regeringen att man snabbt skulle | sänka blyhalten i bensin till 0,15 gram per liter. Ingenting hände emellertid. 49 att minska blyhalten i bensin Nu har produktkontrollnämnden lagt fram ytterligare en rapport och presenterat än mer skrämmande fakta om avgasernas farlighet. Man konstaterar i rapporten bl.a. att små barn generellt sett är känsligare för toxisk påverkan och att barn i storstadsmiljöer riskerar kroniska förgiftningar på såväl nervsystem som njurar och blodbildande organ. På längre sikt inträder hjärnskador. Att på sikt ändra den bilterroriserade blytunga miljö som storstäderna utgör kräver att man kraftigt minskar privatbilismen, sätter stopp för nya vägsystem och broar, exempelvis högbron över Årstaviken, som bara leder till ökad trafik i stadskärnorna, samtidigt som man bygger ut kollektivtrafiken. Men på mycket kort sikt finns en snabb åtgärd som man omedelbart kan vidta för att förbättra miljön, och det är att besluta om en övergång till blyfri bensin. Tekniskt innebär det inte de stora problem som jordbruksministern framhåller i sitt svar, och branschen har onekligen haft tid på sig. Det är ingen nyhet för vare sig bileller petroleumindustrin att avgasföroreningar är farliga. Ett företag har redan sänkt blyhalten i vissa av sina produkter. Herr talman! Att av rädsla för bilindustrin och petroleumbranschen tillåta en känd förgiftningsprocess fortgå är oförsvarligt. Man kan dra en parallell. När barn och barnstugepersonal förra året demonstrerade mot bilism och föroreningar i Stockholm, prickades personalen för tjänstefel, men när politiker länge vägrat att inse sitt ansvar och tillåtit att barn och vuxna förgiftas, har det inte hänt någonting. Jordbruksministern säger i sitt svar att övergångstiden skall göras kort, och det är naturligtvis positivt. Jag undrar bara: Hur kort? När räknar jordbruksministern med att vi skall få bättre luft i storstäderna? Det sägs i svaret att våren 1977 framhölls att det är mycket angeläget att kraftfulla åtgärder vidtas. Det har snart gått ett år sedan dess, och ingenting har hänt.
Herr talman! Om Eva Hjelmström hade lyssnat på mitt svar, hade hon hört mig säga att just nu har vi fått underlaget med anledning av produktkontrollnämndens förslag om sänkning av blyhalten och kan alltså fatta ett beslut. Vi har inte kunnat göra det tidigare. Jag vill understryka att från miljövårdssynpunkt är det naturligtvis önskvärt att blytillsatserna i motorbensin avvecklas snarast, men mot detta önskemål står de praktiska tekniska realiteterna, och det innebär att det måste vara en omställningstid för att möjliggöra produktion och distribution av de nya produkterna. Omställningstidens längd kan diskuteras. Om jag inte minns fel, tog man i Västtyskland fyra år på sig för omställning. Det är också den tid som har diskuterats i vissa kretsar nu. Produktkontrollnämnden har föreslagit en övergångstid på två år. Det är min förhoppning att regeringen skall kunna göra denna övergångstid ännu kortare. Men hur lång tid omställningen kommer att ta kan jag inte svara på i dag.

Herr talman! Jordbruksministern framhåller att underlag tidigare har saknats för ett beslut om sänkning av blyhalten i bensin. Detta är inte riktigt. Som jag sade i mitt anförande gjorde bl.a. naturvårdsverket redan 1968 en framställning till den dåvarande regeringen, där verket påpekade nödvändigheten av att blyhalten sänktes från 0,4 g l —så nog har det funnits underlag för ett sådant beslut tidigare! Sedan till frågan om övergångsperiodens längd! Två år anser jag vara en alldeles för lång övergångstid. Det är möjligt att ändra blyhalten på betydligt kortare tid. Det är klart att detta kostar pengar, men är det rimligt att det alltid är barnen som på bekostnad av sin hälsa skall behöva betala de skadeverkningar som uppstår? Bör inte i stället de som producerar dessa föroreningar få stå för kostnaderna? Varför skall det alltid vara de som står lägst i hierarkin som måste betala — med hjärnskador och liknande? Kunde man inte för en enda gångs skull ändra på det förhållandet och fatta beslut om en mycket kort övergångsperiod?
Herr talman! Det är riktigt att det år 1968 kom en sådan framställning till den dåvarande regeringen, och blytillsatserna sänktes också i etapper från 0,8 till 0,4 g/1. Underlag för en sänkning till den föreslagna halten har vi fått i och med att produktkontrollnämnden har lagt fram sitt förslag till regeringen, som är i färd med att följa upp det. Min förhoppning är att vi skall kunna göra övergångstiden så kort som det över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Jag kan självfallet inte göra någon bedömning av anledningen till att den dåvarande regeringen stannade vid ifrågavarande gränser, utan jag kan bara konstatera att blytillsatserna har sänkts i bensinen i två steg och att vi nu tar det tredje steget samt att vår målsättning är helt blyfri bensin. Jag tycker det är en framgång att man ändå har kommit så långt. Om omställningstidens längd har jag redan sagt att det i vissa kretsar har diskuterats fyra år. Produktkontrollnämnden har föreslagit två år. Det är regeringens målsättning att göra övergångstiden ännu kortare. att minska blyhalten i bensin
Herr talman! Lars Gustafsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till åtgärder som gör det möjligt att snarast påbörja ombyggnaden av pendeltågsstationen i Jakobsberg. Anna Lisa Lewén-Eliasson har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att intentionerna skall fullföljas när det gäller byggandet av en järnvägsstation i Flemingsberg. Lennart Andersson har frågat mig om jag är beredd att lägga fram förslag till en utbyggnad och upprustning av Södertälje Södra järnvägsstation. Eftersom frågorna berör stationer i Stockholmsområdet har jag funnit det lämpligt att besvara dem i ett sammanhang. Samarbetet mellan SJ och Stockholms läns landsting i fråga om trafikering och utbyggnad av pendeltågstrafiken i Storstockholmsområdet regleras i det s.k. pendeltågsavtalet från år 1966. Det ankommer således i första hand på de bägge avtalsparterna att komma överens om hur pendeltågsstationerna i området skall byggas ut och utformas. Vad gäller stationen Södertälje Södra skedde en viss förbättring när pendeltågstrafiken startade. Någon ytterligare utbyggnad och upprustning av stationen för lokaltrafikens vidkommande har, enligt uppgift, därefter inte aktualiserats av parterna. Detta torde främst ha sin förklaring i att det finns en lång rad andra och mer angelägna objekt som bör utföras först. Detsamma gäller anordningarna vid denna station för SJ:s fjärrpersontrafik. I fråga om byggandet av en station vid Flemingsberg förutsätts i pendeltågsavtalet att SJ prövar frågan sedan man fått erfarenheter av pendeltrafiken. Det har SJ också gjort. Härvid har det kommit fram att en förutsättning för en station vid Flemingsberg är att spårkapaciteten förstärks mellan Älvsjö och Flemingsberg. SJ har därför fått regeringens uppdrag att projektera ett nytt dubbelspår där samt att ta upp överläggningar med Stockholms läns landsting i syfte att nå en överenskommelse om de ekonomiska betingelserna för en utbyggnad av ett sådant nytt dubbelspår. Projekteringen är inte avslutad, och jag kan därför inte nu ta ställning till frågan om en utbyggnad. Vad slutligen gäller Jakobsbergs pendelstation finns denna inte medtagen bland de stationer som skulle byggas om enligt pendeltågsavtalets investeringsplaner. I avtalet finns emellertid en passus om att överenskommelsen efter viss tid skulle omprövas med avseende på investeringsplaner och därmed sammanhängande ekonomiska förhållanden. Enligt min mening är det angeläget att en sådan omprövning kommer till stånd. Detta måste emellertid i första hand lösas av parterna.
Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det säger visserligen inte så värst mycket i sak, och det tycker jag är tråkigt, för jag kan försäkra att otåligheten hos alla dem som reser dagligen — och jag befinner mig bland dem — är ganska stor. Jag kan också försäkra kommunikationsministern att förhållandena vid stationen verkligen är helt oacceptabla. Det föreligger ju enighet om behovet av och programmet för en ombyggnad; det är tvist om finansieringen. Jag finner själv, liksom en partipolitiskt helt enig kommun och ett partipolitiskt helt enigt landsting, att SJ:s ståndpunkt i finansieringsfrågan är orimlig. Landstinget är berett att stå för alla ombyggnadskostnader, men SJ kräver dessutom att man skall ha påslag för sina s.k. gemensamma kostnader, bl.a. olönsamma banor i andra delar av landet. Stockholmsresenärerna skall alltså först, liksom alla andra medborgare, vara med och bära kostnader för SJ, bl.a. för dessa olönsamma bandelar, och det är ju helt i sin ordning. Men sedan skall de också vara med och bära dessa kostnader en gång till, nu som procentpåslag på kostnader för anläggningar som är av lokal och regional karaktär, och det tycker jag inte är i sin ordning. Kommunikationsministern säger i svaret: ”Enligt min mening är det angeläget att en sådan omprövning kommer till stånd. Detta måste emellertid i första hand lösas av parterna.” Då måste jag fråga kommunikationsministern: Avser han med uttrycket ”att en sådan omprövning kommer till stånd” att det är just i fråga om Jakobsberg som det är angeläget med en sådan omprövning? Och när han säger att detta ”i första hand” skall lösas av parterna, är han då beredd att, om parterna inte kan lösa detta, ingripa i den här frågan? Slutligen vill jag rent allmänt fråga kommunikationsministern om han har en vilja att hjälpa till att lösa en tvist — för det är ju verkligen här en tvist mellan parter. Vilken är kommunikationsministerns ambitionsnivå? Är det bara att passivt se på, låta parterna sitta fast där de sitter och låta tiden gå, eller är det att aktivt gå in och eventuellt hitta någon ny uppslagsända, som kan bringa frågor av den här typen till en snar lösning?

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Men jag vill gärna efterlysa litet mera av förtydligande än vad som finns i detta korta svar. Det har varit många turer kring denna station i Flemingsberg - med utredningar, förhandlingar, uppvaktningar och möten — utan att de har fört fram till ett slutligt klart ställningstagande och konkreta åtgärder för anordnande av stationen. Det borde vara, tycker jag, en självklarhet att alla inblandade gemensamt och energiskt sökte en slutlig lösning i stället för vad som närmast är förevändningar för att skjuta undan frågan. Jag vill gärna erkänna att det är en mycket komplicerad fråga, en förhandlingsfråga med många inblandade parter. Men situationen — den olösta kommunikationsfrågan vid Flemingsberg och Huddinge sjukhus, med alla samhällsnyttiga institutioner för sjukvård och utbildning som är samlade där — borde föranleda en kraftansträngning, inte minst, tycker jag, från statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet. Om jag utgår ifrån att herr statsrådet vill göra en sådan kraftansträngning, hur skall jag då uppfatta texten i den budgetproposition som vi nyss har fått? Jag ser där att projekteringen av det tredje och fjärde spåret för sträckan Älvsjö-Flemingsberg, som gjorts på uppdrag av den socialdemokratiska regeringen, nu har avancerat så långt att SJ talar om att den kommer att redovisas sommaren 1978. Man anmäler också ett behov av anslag i anslutning till detta. Men vad säger då departementschefen? Jag finner följande mening i departementchefens uttalande: ”I avvaktan på en redovisning av SJ:s uppdrag att projektera ett nytt dubbelspår på sträckan Älvsjö-Flemingsberg, är jag inte beredd att tillstyrka någon medelsförbrukning för projektet.” Detta uttalande kan naturligtvis tolkas på många sätt. Jag utgår ifrån att herr statsrådet i dag vill bringa klarhet i vad som egentligen avses. Vilken är viljeinriktningen, och hur kommer handlingsmönstret att utvecklas från departementets sida i syfte att få till stånd den här stationen vid Flemingsberg?

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det svar som jag har fått på min fråga, men svaret är så knapphändigt och andas en sådan osäkerhet att jag anser att jag måste lämna en del faktauppgifter som bakgrund.

Detta ger en uppfattning om stationens storlek. Jag kan också ange att vi f. n. har drygt 8 000 resenärer per dag vid denna station. Därtill skall läggas att stationen togs i bruk 1927 och att den under mer än 50 år inte genomgått någon upprustning utan praktiskt taget ser likadan ut i dag som den gjorde 1927. Kommunikationsministern säger i sitt svar att ”en viss förbättring” skedde när pendeltågstrafiken startade. Vilken förbättring? Möjligen kan man räkna som en förbättring att vi fick ytterligare några meter tak över plattformarna, men så mycket mer var det nog inte vid det tillfället. Vidare vill jag påminna kommunikationsministern om alla de brister som i dag vidlåder järnvägsstationen Södertälje Södra. Alla de tusentals resenärer som där skall byta plattform har endast en mycket smal gångtunnel som enda förbindelse mellan plattformarna. Resenärer med barnvagnar, äldre människor, människor med någon form av fysiskt handikapp osv. kan praktiskt taget inte klara byten mellan de olika plattformarna. Därtill kommer att plattformarna f. n. är ytterst smala. Stora risker för olycksfall föreligger när resenärerna strömmar ut exempelvis från pendeltågen och det på andra sidan plattformen rusar förbi ett expresståg med en hastighet på över 100 km/ tim. Kommunikationsministern säger i sitt svar att anledningen till att ingenting hänt vid Södertälje Södra främst torde vara att behoven varit större vid andra stationer. Jag hade hoppats att få ett mera preciserat svar av kommunikationsministern. Jag skulle också vilja efterlysa kommunikationsministerns egen vilja när det gäller att göra någonting på den här stationen, som är så eftersatt.

Herr talman! Jag skall svara frågeställarna i tur och ordning. Lars Gustafsson frågade vilka stationer som en kommande omprövning enligt pendeltågsavtalet skulle avse. Jag vill svara: I princip alla. Jag vidhåller vad jag sade förut, att det i första hand är parterna som skall göra denna omprövning och helst också lösa de problem som kommer fram som ett resultat av en sådan omprövning. Vidare frågade Lars Gustafsson: Är kommunikationsministern villig att gå in i de här avgörandena? Det beror alldeles på om ärendet aktualiseras hos mig. Jag kan nämna att Järfälla kommun i skrivelse till regeringen bl.a. har hemställt att regeringen skall vidta sådana åtgärder att Jakobsbergs station kan byggas om med förtur. Det är alltså ett ärende som vi har fått att behandla, och det är f. n. på remiss i landstinget. Vi får naturligtvis ta ställning till det när remissen är besvarad och ärendet är berett. Självfallet kan jag i dag inte säga vilken ståndpunkt regeringen kommer att inta, men det är klart att vi måste inta en ståndpunkt, eftersom vi har ett ärende anhängiggjort. Anna Lisa Lewén-Eliasson anser det önskvärt att jag visar prov på att jag vill göra kraftansträngningar för att lösa problemen vid Flemingsberg. Vad som står i huvudtiteln, och som Anna Lisa Lewén-Eliasson hänvisade till, innebär att vi har fått uppgift från SJ att den utredning som SJ vidtar för att kunna göra en prioritering skall vara färdig sommaren 1978. Jag hoppas att den blir det. Det finns naturligtvis inget bindande löfte från SJ, men man gjorde den bedömningen i höstas. I avvaktan på redovisningen från SJ kan jag inte tillstyrka medel för projektet, har jag skrivit i departementschefsavsnittet i propositionen. Det är ganska klart, eftersom jag inte vet vilka medel som går åt. När vi får klarhet i den frågan och får tillfälle att bedöma den i vanlig ordning kommer jag självfallet att begära medel för att lösa problemet, så att det blir möjligt att passa in det hela i budgetära sammanhang.
Herr talman! När kommunikationsministern säger att det har kommit en skrivelse från Järfälla kommun som är remitterad och att han vill avvakta remissvaret kan jag naturligtvis i det stycket ha en viss förståelse för att han inte vill gå in i en detaljdiskussion och för att han väljer att ge ett procedursvar i stället för ett saksvar. Kommunikationsministern säger att han i princip anser att alla stationer skall kunna byggas om efter omprövning. Det råder rätt stor enighet om att just Jakobsbergs station är den sämsta av alla stationer i Stockholmsområdet, möjligen med undantag för Södertälje Södra. Det har t.o.m. omvittnats från ett antal andra kommuner i Storstockholmsområdet att Jakobsbergs station är klart sämre än de andra. Min fråga blir om inte kommunikationsministern kan hålla med om det. Det är mig bekant att kommunikationsministern har gjort studier på Jakobsbergs pendeltågsstation och där måste ha iakttagit hur förhållandena är. Han hade en initierad person, nämligen folkpartiriksdagsmannen David Wirmark, som ciceron. Denne måste för kommunikationsministern ha kunnat beskriva ganska utförligt de besvär man har där. — Mot den bakgrunden undrar jag om inte kommunikationsministern har något att säga om turordningen mellan stationerna. Sedan återkommer kommunikationsministern och säger att det i första hand är parterna som skall avgöra dessa frågor. Det är självklart, men om parterna kör fast, löd min fråga, vad gör kommunikationsministern då? På det svarade kommunikationsministern att han kunde göra något bara om han får en framställning. Det tyder på ett relativt passivt sätt att se på frågan. Folk som reser på dessa linjer frågar inte särskilt mycket efter kompetensfördelningen. De vill ha vardagsproblem lösta, och till människors vardagsproblem i den här regionen hör arbetsresorna, som är väldigt viktiga för dem. Därför vill de ha svar på sådana frågor.
Herr talman! Jag tillåter mig hävda att frågan om Flemingsbergs station inte är en fråga bara för en liten del av landet och någonting av ett bypolitiskt spörsmål. Jag betraktar detta som en ganska angelägen fråga också för svenska staten, eftersom man har gjort utomordentligt stora investeringar även med statsmedel på denna plats. Alla de institutioner som finns lokaliserade dit har givetvis byggts upp under förutsättning att frågorna om kommunikationer dit och dän skall vara lösta, vilket de inte är. Sedan kommer då frågan in, på vad sätt man skall ta sig fram. Det är klart ådagalagt att spårbunden trafik är mera ändamålsenlig och på lång sikt även mera ekonomisk än landsvägstrafik. Därför bör man energiskt gå in för att åstadkomma alla förutsättningar för en spårbunden trafik. Avsaknaden av uttalande från departementschefen i propositionen i år ger belägg för att det nu är fråga om att skjuta upp saken igen —jag kan inte hjälpa att jag uppfattar det så. De uttalanden som departementschefen gör i dag ger inte något annat intryck. Detta är en av många frågor som har med pendeltågstrafiken att göra. Jag betraktar den som en av de viktigaste trafikfrågorna. Det underströk faktiskt också trafikutskottet i sitt betänkande i november månad förra året. Kommunikationsministern måste känna väl till att det inte är så alldeles lätt för parterna att komma överens. Diskussionen har ju pågått i åratal. Den skriftväxling som förevarit tyder inte på att det bara är att sätta sig ned vid ett bord och komma överens på en kvart. Vill kommunikationsministern möjligen överväga att ta itu med frågan och hjälpa parterna att bli överens — till gagn för trafikanterna, för det är ju dem som vi allesammans skall tjäna? Det kan tänkas att vi behöver en ny Hörjelundersökning eller någonting liknande. Jag vet inte om herr Hörjel står till förfogande, men det kan ju finnas andra personer som är dugliga. Jag frågar kommunikationsministern: Kan vi vänta oss ett initiativ av den karaktären?
Herr talman! Jag ansåg att det var nödvändigt att jag i mitt anförande redogjorde för alla de stora bristerna vid Södertälje Södra järnvägsstation och att jag även beskrev de vidriga förhållandena för de tusentals resenärerna varje dag. Jag slutade med att fråga vad kommunikationsministern har för uppfattning om alla dessa problem och vilka initiativ kommunikationsministern är beredd att ta. Jag fick över huvud taget inget svar på dessa frågor. Det enda svar jag har fått är det mycket knapphändiga skriftliga svaret, där kommunikationsministern säger att bristerna främst torde ha sin förklaring i att det finns en lång rad andra och mer angelägna projekt som bör genomföras först. Jag hade hoppats på att statsrådet själv verkligen skulle orientera sig om förhållandena vid stationen och avge något slags viljeyttring. Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att hjälpa alla de resenärer som måste använda den här stationen varje dag vid sina arbetsresor? Av det svar som har lämnats framgår med all tydlighet att en eventuell utbyggnad av spåren på banan ligger mycket långt fram i tiden. Det behöver vi inte alls ta in i den här debatten. Det är därför verkligen befogat att tala om en upprustning och utbyggnad av Södertälje Södra järnvägsstation.
Herr talman! Jag har tre frågande att svara i mina repliker. I min förra replik hann jag bara med två av dem. Jag hade för avsikt att i den här repliken börja med att svara på Lennart Anderssons följdfråga. Hade Lennart Andersson vetat det hade hans senaste replik varit helt onödig. Några större förändringar företogs inte på Södertälje Södra station när pendeltågstrafiken startade. Man ansåg då —- och det var en överenskommelse mellan parterna, antar jag — att det var tillräckligt att höja två plattformar till den standardhöjd som pendeltågen förutsätter. Jag är självfallet medveten om att moderniseringsarbeten och förbättringsarbeten är mycket önskvärda, inte minst insatser som gör det lättare att förflytta sig från en perrong till en annan — där det nu finns trappor kan det behövas hissar eller rulltrappor. Men jag återkommer till vad jag sagt flera gånger förut: Det är i första hand parterna som skall väcka sådana förslag, och det har inte skett ännu. Förslagen kanske kommer, och då skall vi naturligtvis pröva dem i vanlig ordning. Jag har givetvis full förståelse för de behov som kan visas föreligga. Lars Gustafsson frågade mig vilken turordning jag anser att det bör vara i fråga om de stationer som enligt avtalet skall omprövas, och han frågade också vad jag gör om parterna vid en sådan omprövning kör fast. Det får vi ta ställning till då. I första hand skall de själva försöka komma överens — det är väl inte så märkvärdigt. Jag delar Anna Lisa Lewén-Eliassons åsikt att en järnvägsstation i Flemingsberg är en mycket angelägen fråga som bör lösas. Men det borde inte vara så svårt för en erfaren riksdagsledamot som Anna Lisa Lewén-Eliasson att hålla med mig om att vi i rimlighetens namn först måste få den utredning och prioritering som SJ av min företrädare i detta ämbete anbefalldes göra. Anna Lisa Lewén-Eliasson säger att man energiskt bör gå in för att lösa denna fråga. Ja visst, det hade bara varit önskvärt att min företrädare varit litet mer energisk; han sköt ifrån sig ärendet tre gånger när det fördes fram av SJ och fattade bara beslut om att det skulle byggas en station. Först vid det fjärde tillfället som frågan kom på tal uppfattade han att innan en station kunde byggas måste ytterligare spår dras. I november 1974 fattade så regeringen på hans förslag beslut om att uppdra åt SJ att prioritera dubbelspåret.
Herr talman! Kommunikationsministern säger nu att om parterna kör fast får han ta ställning till om han skall gå in i förhandlingarna eller inte. Jag tycker det är en passiv inställning. Vi frågar om kommunikationsministern är beredd att redan nu deklarera en vilja att gå in i förhandlingarna. Det verkar som om kommunikationsministern inte har klart för sig hur komplicerade problemen är. Man behöver inte plöja särskilt djupt i dokumenten för att förstå att det rör sig om rätt komplicerade frågor. Att säga att detta inte är så märkvärdigt tycker jag är att vara litet väl nonchalant. Jag efterlyser alltså ett rejält ställningstagande och en viljeyttring från kommunikationsministern att gå in i förhandlingarna när parterna kör fast. Det har de gjort många gånger, och de kommer att göra det i fortsättningen också. Men de kan inte hålla på med det hur länge som helst — människorna blir otåliga för att ingenting händer. Som jag sade förut är det viktigt för människor hur deras arbetsresor ordnas, och för många är de väldigt prövande i denna region, inte minst från Jakobsbergs pendeltågsstation, vilket kommunikationsministern borde ha observerat när han var där på sitt studiebesök.
Herr talman! Jag saknar anledning att i detta sammanhang göra jämförelser mellan kommunikationsministrar, men så mycket är klart att herr Norling har satt i gång den utredning som i årets budgetproposition anmäls bli klar sommaren 1978. Eftersom den har efterfrågats i flera år är jag naturligtvis besviken över att den enda kommentar som kommunikationsministern i år gör är att han inte är beredd att ta ställning. Om utredningen, som SJ säger, blir klar sommaren 1978, kan man då tänka sig att någonting kommer att hända innan vi ser nästa budgetproposition i januari 1979? Kan det alltså under budgetåret 1978/79 hända någonting? Det vore ytterst önskvärt om vi-kunde få åtminstone det beskedet i dag.
Herr talman! Jag måste återkomma med ytterligare en fråga till kommunikationsministern. Kommunikationsministern hänvisar till att det är de två parterna som skall ta upp frågan om en förbättring av stationerna. Av den bakgrund som jag tecknade av situationen vid Södertälje Södra framgick tydligt att lokaltrafiken endast är en del av den totala trafiken. För övrig trafik svarar SJ ensam. I den delen finns det inte anledning att hänvisa till att parterna skall ta initiativ. Där bör kommunikationsministern ha större utrymme för egna initiativ när det gäller att ta kontakt direkt med SJ och orientera sig om situationen. Jag skulle därför gärna vilja ha ett mer preciserat svar på frågan vad kommunikationsministern är beredd att göra på det avsnittet.
Herr talman! Anna Lisa Lewén-Eliasson frågar om det kommer att hända någonting i Flemingsbergsfrågan sommaren 1978. Jag vet inte riktigt vad Anna Lisa Lewén-Eliasson menar med uttrycket ”kommer att hända”. När ärendet kommer från SJ måste det prövas. Om det föreligger fullständiga handlingar med ritningar osv. är det naturligtvis tänkbart att man kan sätta i gång och bygga under detta år. Om utredningen däremot är av mera teoretisk art och skall fullföljas med arbetshandlingar och ritningar sedan regering och riksdag tagit ställning, kan det naturligtvis inte hända någonting sommaren 1978. Jag vet inte i vilken form SJ kommer att presentera ärendet. Det skall jag ta reda på, men f. n. kan jag inte svara på den här frågan. Något kommer naturligtvis alltid att hända så fort vi får SJ:s prioritering. Vi kommer att pröva den och gå till riksdagen med den. På Lennart Anderssons fråga vill jag svara att jag gärna skall informera mig ytterligare om SJ:s planer. Det svar jag kunnat lämna i dag bygger på den information som jag har fått med anledning av Lennart Anderssons fråga. Det är klart att man kan separera pendeltågstrafikens behov från SJ:s behov för den övriga trafiken, men på den punkten kan jag inte ge något närmare svar i dag.
Herr talman! Jag tackar för det här medgivandet från kommunikationsministerns sida. Vad jag i dag velat säga är just att det vid Södertälje Södra inte enbart förekommer pendeltågstrafik utan en mycket betydande trafik som SJ är ansvarig för. Förhållandena här skiljer sig alltså från förhållandena på Kommunikationsministern sade i ett tidigare inlägg att han var positiv till förbättringar. Jag hoppas därför att kommunikationsministern kommer att pröva denna fråga i en positiv anda. Jag ser fram emot fortsatta kontakter. Skulle kommunikationsministerns dyrbara tid någon gång medge ett besök i Södertälje, är han mycket välkommen.

Herr talman! Håkan Winberg har frågat mig om jag avser göra någon översyn av reglerna för transportstödet och om jag i så fall är beredd att pröva förutsättningarna för att även glas skall ingå i det varusortiment som är berättigat till fraktbidrag vid transport till stödområdet. Transportstödet i sin nuvarande form gäller under en femårig försöksperiod, som slutar med utgången av år 1978. Innan dess skall stödet utvärderas, och riksdagen kommer att föreläggas förslag om eventuella ändringar av stödet. Bl. a. mot bakgrund av de planerade etableringarna av isolerfönstertillverkning i stödområdet kommer frågan om transportstödet skall omfatta glas att prövas i samband med utvärderingen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Som statsrådet naturligtvis är väl medveten om har det regionalpolitiska transportstödet, som till övervägande del gäller Norrlandslänen — den stora posten heter ju också ”Transportstöd för Norrland” i budgetpropositionen — fyllt en väsentlig uppgift för att skapa samma förutsättningar för näringslivet i Norrlandslänen som i övriga län och för att ge företagen i Norrland möjlighet till konkurrens på lika villkor med företag i övriga delar av landet. Transportstödet har också — bl.a. efter flera initiativ från moderata samlingspartiets sida — byggts ut och förbättrats vid flera tillfällen. Det finns dock frågor om hur transportstödet skall avgränsas som inte är lösta. Skall det bara vara den yrkesmässiga trafiken som får stöd? Skall s.k. firmabilar kunna komma i fråga? Är transportsträckegränserna och viktgränserna riktigt avvägda? Hur blir det med sjötransporterna? Bör ett inomregionalt transportstöd införas? Mot denna bakgrund är den av kommunikationsministern nu aviserade utvärderingen mycket angelägen. Det har också under åren förts åtskilliga debatter här i kammaren om hur det varuområde som är berättigat till stöd skall avgränsas. Den fråga som jag nu har ställt gäller särskilt möjligheterna till fraktbidrag för glas vid transport till stödområdet. Sådana transporter omfattas i dag inte av stödet, trots att varan glas, vilken väl närmast kan betraktas såsom ett halvfabrikat, till sin karaktär kan jämföras med flera av de varor som får stöd. Nu finns det konkreta fall även före de planerade etableringar som kommunikationsministern nämner, som visar att nuvarande bestämmelser om glas slår snett och försämrar möjligheterna för den företagsamhet som är etablerad i Norrland att konkurrera med företag etablerade i andra delar av landet och med företag i Norge och Finland. Jag hoppas därför att just varuområdet glas blir föremål för en speciell observans vid den av kommunikationsministern förutskickade utvärderingen av de nuvarande reglerna.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat om jag anser dels att den planerade inskränkningen i postkontorens öppethållande är en acceptabel serviceförsämring, dels att det är motiverat att bortse från det behov som den enskilda personen har av att få sin post även på lördagar, dels att behovet av förbättringar i postservicen på landsbygden kan stå tillbaka för postverkets besparingsambitioner. Jag vill inledningsvis erinra om att postverket som affärsdrivande verk har att utföra sina av statsmakterna fastlagda åligganden inom ramen för de intäkter verket kan uppnå på marknaden. Företagspolitiken måste därför kontinuerligt prövas mot bakgrund av ändrade marknads-, produktionsoch ekonomiska förutsättningar. Servicegraden får med andra ord anpassas med hänsyn till bl.a. efterfrågan och kostnadsutvecklingen. Postverksamheten är personalintensiv. Över 80 96 av verkets kostnader är personalkostnader. Dessa har under senare år ökat mycket kraftigt. Som exempel kan nämnas att personalkostnadsnivån i juli 1977 låg 21 96 högre än i december 1976. Postverkets möjligheter att möta sådana kostnadshöjningar med genomgripande, kostnadsminskande åtgärder är begränsade. Allmänt gäller att alla former av lördagsservice är betydligt dyrare för företagen än service under övriga vardagar. Det får därför anses rimligt att de som trots att billigare alternativ finns ändå vill använda postkontoren på lördagar får betala något för detta. Det är dock inte endast marknadsoch kostnadsutvecklingen som har föranlett postverket att se över sin lördagsservice. Också de anställdas organisationer anser att det är väsentligt att minska omfattningen av lördagsarbetet. Det är mot denna bakgrund som postverket har fattat beslut om vissa begränsade ändringar av lördagsservicen. För de renodlade posttjänsterna — inoch utlämning av rekomenderade eller assurerade försändelser, postförskott och paket, frimärksförsäljning m.m. — skall ingen avgift utgå. Däremot skall verket fr.o.m. den 1 september 1978 ta ut en extra avgift om en krona per bankeller annan betalningstransaktion på lördagar. Postverket har föredragit en sådan lösning framför att stänga vissa filialkontor på lördagar, ett alternativ som tidigare diskuterades. Därutöver har verket beslutat att ta ut en avgift om två kronor för försändelser som önskas utdelade på lördagar. Detta beslut har postverket fattat bl.a. mot bakgrund av resultatet av en SIFO-undersökning, enligt vilken endast 3 96 av de tillfrågade uppgav sig ha behov att regelbundet ta emot post på lördagar. Postverket bedömer att lördagsavgifterna kommer att medföra att postkunderna i ökad utsträckning förlägger sina postbesök till övriga vardagar samt att utnyttjandet av postgirot ökar. Därigenom skulle också postpersonalens önskemål om minskad lördagstjänstgöring kunna tillgodoses. Vad gäller postservicen på landsbygden kan konstateras att lantbrevbäringen på lördagar kommer att fullgöras med motsvarande postutdelningsoch kassaservice som i tätort. För egen del finner jag de av postverket beslutade åtgärderna motiverade och värda att prövas. Jag förutsätter att verket noggrant följer utvecklingen och vid behov gör de anpassningar i servicen som bedöms befogade.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminstern för svaret. Två dagar efter det att jag i december ställde min fråga till kommunikationsministern kallade postverket genom sin chef till presskonferens och där redogjordes för postverkets beslut som skulle träda i kraft den 1 september 1978. Jag konstaterar nu att vad som då meddelades i stort sett är identiskt med vad kommunikationsministern har svarat här i dag. Det finns mycket kring detta beslut som ger anledning till reaktion. Först och främst är det anmärkningsvärt att inget sägs om denna ändring av postverkets service i den nu avlämnade budgetpropositionen. Där nämns andra postverkets rationaliseringar, men det finns inte ett ord om den förändrade servicen på lördagar, en ändring som berör allmänheten och den enskilda personen. Det skall alltså kosta extra att utnyttja posten på lördagar. Många människor har enbart lördagen till förfogande för sina nödvändiga postärenden. En avgiftsdifferentiering blir en diskriminering av den som inte kan utnyttja veckans övriga dagar. Står merintäkten för postverket i proportion till den irritation som systemet otvivelaktigt kommer att skapa? Det skall kosta extra att få ett brev utburet på lördagen. Avsändaren skall sätta på frimärken för ytterligare 2 kr. för att få ut brevet på lördagen. Det betyder att även brev som postas redan på torsdag, kanske ännu tidigare i många fall, måste frankeras extra för att säkert komma fram till adressaten före söndagen. Ett brev betyder ju så mycket, som postverket brukar säga. tillbaka överportot? Blir inte allt detta en onödigt dyr och invecklad procedur? Torsdagen den Och hur blir det med tidningar, som vi kan önska att få på lördagen genom 12 januari 1978 postens försorg? De kan inte belastas med några 2 kr. extra per exemplar. Sedan, herr talman, till frågan om postdistribution på landsbygd och i glesbygd. Det blir svårt att få den service som finns i dag att fungera på samma sätt i fortsättningen, med de indragningar som aviseras för lördagar. Riksdagen har uttalat att servicen i stället skall bli ännu bättre — ett enigt trafikutskott och en enig riksdag sade förra året att det är i hög grad angeläget att förbättringar i postverkets service på landsbygden kommer till stånd, även om det medför kostnadsökningar för verkets del. Och i år säger kommunikationsministern i budgetpropositionen att ”verket kunnat genomföra framgångsrika rationaliseringar på landsbygden där postkontor med lågt utnyttjande har kunnat ersättas med motoriserad lantbrevbäring. För många postkunder —- inte minst bland äldre, rörelsehindrade samt icke bilburna kunder — har övergången till sådana rullande postanordningar också inneburit serviceförbättringar. Därtill har postverket genom lantbrevbäringsorganisationen fått möjlighet att för kommunernas räkning förmedla olika former av social service.” Hur skall allt detta gå ihop, och hur blir det i fortsättningen, när postverkets åtgärder siktar till att på olika sätt komma ifrån eller minska brevbärarturer? Postverket är ett allmänhetens serviceföretag som ägs av staten. Men var kommer det att finnas den service på landsbygden som lantbrevbäringsturerna skulle bli i stället för postkontoren som har dragits in? Och hur blir det, kommunikationsministern, med 1977 års riksdagsuttalande som jag nyss åberopade?

Herr talman! Jag skall inte ägna mycket tid åt att kommentera det här. Att vi inte har nämnt någonting i budgetpropositionen om dessa förändringar beror på att vi bedömde det så att detta är frågor över vilka postverket självt har att besluta. Det kan vara en omdömesfråga, det skall jag medge, men självfallet var inte avsikten att hemlighålla någonting, för detta är ju allom bekant. Jag skulle gärna vilja svara på frågan om landsbygdens försörjning med postservice där det förekommer lantbrevbärare — det finns ungefär 2 700 lantbrevbärarlinjer. Längs dessa ges en förnämlig service åt människor huvudsakligen i glesbygder, och denna service kommer inte att bli sämre på annat sätt än att utdelningen av vanliga brev på lördagarna upphör. Det är alltså precis samma inskränkning i lantbrevbärarnas service som i postanstalternas i tätorterna. Jag skulle gärna vilja ytterligare trycka på det förhållandet som jag nämnde i mitt svar, att det här sedan länge är ett mycket starkt krav från personalorganisationernas sida. Postverket har ungefär 15 000 personer i arbete varje lördag. Alla är medvetna om hur starka krav personalen på alla områden i samhället ställer på att få bort lördagsarbete eller minska det så 63 mycket som möjligt. Det är i första hand med utgångspunkt i detta som postverket vidtagit dessa åtgärder
Herr talman! Kommunikationsministern säger nu att det blir minskad service på landsbygden. Det kan inte harmoniera med vad trafikutskottet och riksdagen sade förra året. Det skall bli samma minskning på landsbygden som i tätorterna. Om breven belastas med ett par kronor extra för att de skall bäras ut, betyder det att en del brev icke bärs ut på lördagar, och det kan innebära att vissa lantbrevbärarturer därigenom kortas ned. Lantbrevbäraren kommer inte till de människor som eventuellt skulle vilja göra inbetalningar eller på annat sätt anlita lantbrevbäraren. Kommunerna har ju också abonnerat på viss social service som lantbrevbäraren uträttar. Allt detta kan inte tolkas på annat sätt än att det måste bli försämringar framför allt för landsbygdens folk. Kommunikationsministern sade tidigare att bara 3 96 av enskilda människor ansåg sig ha behov av att regelbundet få post på lördagar. Ja, man kanske inte känner behov av att få post varje lördag. Många gånger kan det vara papper som går direkt i papperskorgen, men det kan vara viktig post också. Får jag den inte på lördagen, när jag anser mig behöva den, kanske det är för sent att få den på måndagen. Detta kan ställa till irritation och besvär. Självfallet vill så många som möjligt av de anställda vara lediga på lördagar. Men postverket har under många år anlitat skolungdomar, som gärna ställer upp lördagar. För deras del är det inte positivt att möjligheten till extraarbete försvinner. Postverket kallar alltså inte in sin personal 100-procentigt på lördagar, utan man har en hel del extra personal vid dessa tillfällen.
Herr talman! Jag har inte sagt att postverket kallar in sin personal 100 procentigt. Jag preciserade med att man har 15 000 personer i arbete. Det är tillräckligt för att personalorganisationen starkt skall driva kravet att man minskar ned så mycket som möjligt. Skolungdomar används, men huvudsakligen till brevbäring. En massa andra saker måste utföras i den inre tjänsten, sortering och sådant, och det är just sorteringstjänsten som begränsas på lördagarna och som gör att man inte kan dela ut vanliga brev på lantbrevbärarlinjerna. Jag är medveten om att man kan ha viktig post, som man kan vilja ha även på en lördag. Men då får man i all rimlighets namn inte hesitera att betala 2 kronan — så farligt är det kanske inte.
Herr talman! Det är inte mottagaren som skall betala de två kronorna enligt det här förslaget utan avsändaren. Och det kan tänkas att mottagaren anser att brevet är viktigare än vad avsändaren gör. Jag vill när det gäller landsbygden ta ett exempel från min egen kommun, Oskarshamn. Vi har en gammal socken som heter Misterhult, och där drogs postkontoret in för en tid sedan. Då utlovades en lantbrevbärarlinje och en service likvärdig med den man hade när postkontoret fanns. Man har inget postkontor öppet på lördagarna nu. Lantbrevbäraren har hittills kört sin ordinarie tur, och folk har kunnat lita på att han kommer. Men det kan man alltså inte göra sedan detta nya system trätt i kraft. Då har man inte samma möjligheter till den service som man hittills fått och som utlovades när postkontoret drogs in.

Herr talman! Kommunikationsministern verkar inte vilja agera för en ändring. Han är i stället synbarligen positivt inställd till det förslag som posten framlagt och tror att det här kommer att fungera lika bra som det fungerat hittills. När ändringen trätt i kraft och verkat en tid får vi väl se vem av oss som har rätt.

Herr talman! Olle Eriksson har frågat mig om jag är beredd att redovisa min syn på hur man på sikt skall säkra de viktigaste svenska kanalernas fortbestånd, finansiering och utveckling. Statsmakterna har under de senste åren tagit ställning till frågor rörande Göta kanal, Trollhätte kanal och Södertälje kanal. Dessa tre kanaler får av flera olika skäl anses vara de viktigaste svenska kanalerna. Avtal om övertagande av Göta kanalbolag har träffats mellan staten och de tidigare ägarna. Upprustningsarbetena kan nu påbörjas. Förhandlingar om huvudmannaskapet och den framtida driften av kanalen har nu tagits upp med bl.a. berörda landsting. Det är min avsikt att återkomma till riksdagen i denna fråga när samtliga förhandlingsresultat föreligger. I Trollhätte och Södertälje kanal har ca 110 milj.kr. investerats under senare år i syfte att öka kanalernas trafikkapacitet. Vidare har riksdagen nyligen på regeringens förslag beslutat att kanalavgifterna skall sättas ned och att kapitalkostnaderna t. v. inte skall belasta sjöfarten. att bevara kanalleder I fråga om övriga kanaler får man i varje särskilt fall bedöma värdet av olika insatser med hänsyn till de intressen som finns. Jag kan emellertid konstatera att investeringarna i de nämnda kanalerna inte gett företagsekonomisk lönsamhet. Investeringarna har dock beräknats få positiva samhälleliga effekter. I den mån sådana påtagliga effekter kan påvisas kan det bli aktuellt att pröva frågan om olika insatser även för andra kanaler. Jag vill emellertid betona att de lokala och regionala intressenterna i regel måste ha ett avgörande ansvar för att kanalerna skall kunna finnas kvar.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Statsrådet inleder med att redogöra för de upprustningar som skett på stora och viktiga avsnitt av det svenska kanalnätet. När riksdagen fattade besluten om statligt upprustningsstöd för dessa leder fanns det ett brett stöd för besluten, och ingen vill nog påstå något annat än att besluten var helt riktiga och självklara. Men, herr statsråd, det återstår tyvärr en del viktiga avsnitt av det svenska kanalnätet som behöver ses över och upprustas. För att tydligt belysa detta skall jag, liksom i min fråga, ta exemplet med Dalslands kanal, som jag i motsats till statsrådet vill hänföra till de viktigaste svenska kanalerna, och göra en jämförelse bl.a. med Göta kanal. Dalslands kanal är ett förnämligt byggnadsminnesmärke, signerat av den kände järnvägsoch kanalbyggaren Nils Ericson. Dalslands kanal har ett stort värde ur turistoch miljösynpunkt. Den är också av riksintresse och hävdar sig väl jämförd med Göta kanal som turistmål och attraktiv farled för fritidsbåtar. De senaste tre åren har antalet fritidsbåtar och båtar under tio nettoregisterton som passerat Dalslands kanal varit större än för Göta kanal, och ökningen bara fortsätter. Med denna utveckling och denna press på kanalen och området däromkring förstår statsrådet säkert att det inte är lätt för de små kommunerna i Dalsland och Nordmarken att tillsammans med landstingen i P och S-län ekonomiskt klara de upprustningar som krävs, utöver de stora driftsunderskott som måste täckas varje år. Om man bara ser till dessa kommuners storlek och skattekraft samt till kanalens utnyttjandegrad, så borde Dalslands kanal faktiskt ha gått före Göta kanal, eller i varje fall borde den ha fått statliga upprustningspengar samtidigt. Ytterligare skäl som talar för en statlig satsning på Dalslands kanal är att kanalens sjösystem är klassat som ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Vidare är området vid kanalen i Dalsland och Nordmarken ett av våra primära rekreationsområden, och kanalen är något av ryggraden i detta område. Hur stora insatser skulle då behövas? Ja, här är det inte fråga om några 45 miljoner som i fallet Göta kanal. Vi skulle med ca en tiondel av det beloppet kunna klara de nödvändiga upprustningsarbeten som återstår. Eftersom jag av många skäl vill hänföra Dalslands kanal till de viktigaste svenska kanalerna — vid sidan av Trollhätte, Södertälje och Göta kanaler — ber jag att få fråga kommunikationsministern: Är statsrådet beredd att överväga ett statligt upprustningsbidrag för t.ex. Dalslands kanal, om framställning härom görs? Nu är emellertid inte Dalslands kanal den enda som det här rör sig om. Jag tog bara den som ett belysande exempel. Det finns även andra kanaler som kräver upprustning och översyn. Därför vill jag ställa ytterligare en fråga: Pågår det inom departementet någon kartläggning eller utredning om de svenska kanalerna och deras framtid?
Herr talman! Det var självfallet inte min avsikt att på minsta sätt förringa värdet av Dalslands kanal. Jag är övertygad om att den fyller en viktig uppgift för framför allt friluftslivet. På Olle Erikssons fråga huruvida något arbete med dessa frågor pågår inom regeringens kansli vill jag svara att naturvårdsverket har gjort en framställning till regeringen om att man skall utreda kanalfrågorna i landet. Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet. Ännu har alltså ingen utredning tillsatts. Men jag har anledning betona att det inte är något uttryck för bristande intresse för kanalfrågor från min sida.
Herr talman! Jag tackar för detta tillägg. Anledningen till min fråga rörande utredning om eller kartläggning av de svenska kanalerna är att jag tror det är någonting som vi snart måste ta itu med. Som avslutning på denna fråga vill jag i egenskap av turistordförande i landskapet Dalsland inbjuda landets kommunikationsminister till en båttur någon sommardag på vår vackra Dalslands kanal. Jag lovar att det kommer att bli en mycket mjukare och behagligare färd för statsrådet än de färder som han inbjuds till när man vill visa prov på krokiga och gropiga svenska vägar.
Herr talman! Jag tackar för denna inbjudan! Det skall bli mig ett nöje att komma. Och då skall jag ta med mig min kanot, för jag tycker mycket om att paddla kanot på kanaler.

Herr talman! Marianne Karlsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att minska olycksriskerna vid plankorsningar mellan järnväg och landsväg. I sin fråga anger Marianne Karlsson att ett stort antal olyckor under den senaste tiden har inträffat vid plankorsningar mellan järnväg och landsväg, särskilt där bommar ersatts av ljusoch ljudsignaler. Jag vill inledningsvis nämna att ett flertal olika skyddsåtgärder vidtas vid korsningar mellan järnväg och väg. Principerna för vilka skyddsanordningar som skall finnas vid plankorsningar finns angivna i dens.k. säkerhetskungörelsen. Enligt denna krävs helbommar med ljusoch ljudsignaler vid korsningar med stark gångeller cykeltrafik och halvbommar med ljusoch ljudsignaler vid korsningar med stark biltrafik samt vid alla korsningar mellan allmänna vägar och dubbelspår. Vid andra korsningar med allmän trafik används normalt enbart ljusoch ljudsignaler. Vidare tas plankorsningar bort där så är möjligt bl.a. genom att parallellvägar och planskilda korsningar byggs. Antalet plankorsningar vid SJ minskar på detta sätt med drygt 100 per år. Årligen satsas ca 15 milj.kr. på trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid plankorsningar samt ca 30 milj.kr. på byggande av planskilda korsningar. Betydande belopp läggs också fortlöpande ned på underhåll. Statistiken över kollisioner mellan järnvägsfordon och vägfordon visar på ett minskande antal olyckor. Under tioårsperioden 1967-1976 inträffade i genomsnitt 110 olyckor per år, vilket är närmare 30 96 färre olyckor än under föregående tioårsperiod. Utvecklingen är således positiv, även om vintern 1976-1977 uppvisade en mindre olycksökning till följd av de besvärliga snöförhållanden som då rådde. Det bör också noteras att den nämnda successiva olycksminskningen har skett trots att trafiken ökat kontinuerligt. Att bommar ersätts med ljusoch ljudsignaler är numera relativt ovanligt, men det kan ske bl.a. när vägtrafiken eller järnvägstrafiken har minskat kraftigt vid en korsning. Det finns inga belägg för att dessa korsningar skulle vara särskilt olycksbelastade. Även om antalet olyckor vid plankorsningarna successivt har minskat, är det angeläget att fortsätta att förbättra säkerhetssituationen. SJ, trafiksäkerhetsverket och vägverket arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten vid korsningar mellan järnväg och väg. Detta arbete bedrivs främst av den s.k. plankorsningsdelegationen, som tillsatts av de tre verken. Under hösten 1977 har också påbörjats ett utvecklingsprojekt i syfte att förbättra beslutsunderlaget rörande trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid plankorsningar mellan järnväg och väg. Arbetet utförs inom ramen för transportforskningsdelegationens verksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminister Turesson för svaret. Anledningen till denna fråga är att vi i mitt hemlän Östergötland drabbats av flera svåra olyckor vid plankorsning mellan järnväg och landsväg. Låt mig nämna tre olyckor som inträffat under den senaste tiden. Den första var den stora olyckan vid Sya utanför Mjölby där en personbil vid olyckstillfället orsakade tågurspårning. Bilföraren och ett antal resenärer omkom. Den andra olyckan hände i Fågelsta utanför Motala där en ung kvinna omkom och en skadades mycket svårt. Den tredje olyckan hände i Skänninge där en ung man i personbil körde på tåget. Bilen totalförstördes, men föraren hade änglavakt och undkom utan skador. Årligen inträffar mellan 65 och 110 kollisioner med personskador som följd i plankorsningar. Det är mycket ovanligt att olyckor orsakas av fel på skyddsanordningarna. Av 116 olyckor under år 1976 har 8 orsakats av att järnvägspersonal ej vidtagit föreskrivna åtgärder, medan 108 faller på fordonsföraren. Kollisionernas fördelning efter korsningarnas skydd visar stora variationer, med relativt låga olyckstal med bommar och halvbommar, medan kryssmärkeskorsningar samt ljusoch ljudsignaler har höga olyckstal. Vid de korsningar jag tidigare nämnde finns det i dag ljusoch ljudsignaler. I Fågelsta har det tidigare funnits bommar, men dessa har tagits bort. Ca 70 96 av olyckorna inträffar i korsningar som fordonsförarna är väl bekanta med och 60 96 där enskild väg korsar järnväg. Skymd sikt är den mest påfallande omständigheten vid kollisioner i obevakade korsningar. Genom en studie av siktsträckor i ett urval av kryssmärkeskorsningar från hela landet visas att praktiskt taget inga korsningar hade ”fri sikt”. Däremot torde ”skymd sikt” förekomma i minst 7 000 korsningar i Sverige, om man räknar in dem som är helt obevakade. Frågan blir då hur man till billigaste pris förhindrar kollisioner. Svaret är att personskadekollisioner i plankorsningar förhindras billigast genom komplettering av befintliga ljusoch ljudanläggningar med halvbommar. Jag vill ställa frågan: Är kommunikationsministern beredd medverka till att de medel som finns tillgängliga i största möjliga utsträckning används för komplettering med halvbommar just i plankorsningar? Det vore av stort värde om man i det utvecklingsprojekt som enligt svaret påbörjades hösten 1977 ville ta hänsyn till det som anförts i min fråga.
Herr talman! Det är självklart att jag är villig att medverka till att man så snart och så långt som möjligt förhindrar sådana här olyckor. Ett uttryck för det är att jag även i årets budgetproposition föreslår riksdagen att anvisa medel för detta ändamål. Med hänsyn till att vi har 26 000 sådana korsningar i vårt land må emellertid var och en förstå att det tar en viss tid, eftersom det kostar några tiotusental kronor för varje korsning som förses med bommar eller ljussignaler. Jag finner det naturligt att den utredning som transportforskningsdelegationen påbörjade i höstas genom att studera riksdagsprotokollet håller sig underrättad om även sådana informationer och åsikter, som framförs i riksdagen, och därmed även får del av Marianne Karlssons synpunkter och uppfattningar i denna fråga.
Herr talman! Jag ber återigen att få tacka kommunikationsministern för hans besked. Det kommer att lugna många i min hemtrakt, som tycker att det varit mycket obehagligt med de obevakade järnvägsövergångarna.

Herr talman! Enligt underhandsmeddelanden överväger SJ att vid tidtabellsändring våren 1978 på bandelen Ljusdal-Hudiksvall dra in dels all vagnslasttrafik, dels en motorvagnsförbindelse för persontrafik. Birger Olsson har med hänvisning härtill frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att säkerställa kommunikationerna på ifrågavarande järnvägslinje. Vad först gäller vagnslasttrafiken innebär SJ:s preliminära beslut att denna läggs ner helt vid stationerna i Delsbo och Fredriksfors samt begränsas till viss kund i Näsviken. SJ:s beslut har överklagats av Hudiksvalls kommun i den ordning som gäller för handläggning av ärenden om nedläggning av icke lönsamma järnvägsstationer. Beredning av ärendet pågår i kommunikationsdepartementet. Avgivna remissyttranden är f.n. ute hos kommunen för yttrande. I detta läge är jag inte beredd att göra närmare uttalanden i frågan. Vad sedan gäller persontrafiken på järnvägslinjen så pågår f. n. inom SJ arbete med utformning av nya tågtidtabeller från den 28 maj 1978. Arbetet härmed är ännu inte avslutat. Jag är därför inte heller i denna fråga beredd att göra närmare uttalanden.

Herr talman! Då Birger Olssons uppdrag som ersättare i kammaren för Gunnar Björk i Gävle nu har upphört, får jag i hans ställe ta emot svaret. Jag vill uttala mitt tack för det svar som kommunikationsministern har lämnat. Som framgår av de många frågorna till kommunikationsministern i dag och under hösten 1977 har man många problem ute bygderna just nu med anknytning till SJ.

detta beslut är många och påtagliga. Det blir sämre förbindelser mellan Nr 59 Ljusdal och Hudiksvall. Ljusdal är beroende av Hudiksvall bl.a. för viss Torsdagen den central service, t.ex. sjukhus. Det blir vidare svårare att besöka det större av 12 januari 1978 dessa centra över dagen. Det blir också sämre förbindelser med fjärrtrafiken mot Stockholm och mot Sundsvall för människor som bor utefter denna linje. Vad gäller godstrafiken ter det sig ganska ödesdigert när man ser hur beroende en del företag i Delsboområdet ändå är av SJ:s vagnslasttrafik. Ändringen kommer även att påverka vagnslasttrafik från Ljusdal till Hudiksvalls hamn där avlastning sker av varor som skall gå med båt. Man ifrågasätter på orten det riktiga i att göra dessa indragningar. En viss vagnslasttrafik skall ändå bibehållas för ett speciellt företag i Näsviken. Man undrar därför om det är riktigt och lönsamt att i övrigt dra in den allmänna trafiken. I synnerhet för Delsbo kommer det att bli stora nackdelar. Jag tycker att man skall se denna fråga i stort. Jag måste liksom många andra här befara att SJ:s beslut innebär en risk för hela bandelens framtid. Börjar man ta den ena biten först och den andra sedan, kommer man i ett läge där det är helt omöjligt att fortsätta trafiken. Kommunen har överklagat beslutet och länsstyrelsen har i sitt yttrande instämt i de synpunkter som kommunen har framfört, nämligen att man bör fortsätta med ifrågavarande trafik. Jag vet att kommunen har uppvaktat kommunikationsministern tidigare, och kommunikationsministern har då sagt att han vore beredd att fara till Ljusdalsområdet och Hudiksvallsområdet och studera dessa frågor. Det är en hel rad frågor som är ackumulerade här som berör SJ. Eftersom kommunikationsministern inte i svaret i dag kan ge några löften, vill jag uttala förhoppningen att han är beredd att komma upp. Det kanske inte blir en lika trevlig färd som en kanottur på Dalslands kanal, som Olle Eriksson nyss inbjöd till, men den kanske blir nyttig och lärorik för både kommunikationsministern och människorna i området.

226, och anförde: Herr talman! Enligt Hans Nyhage innebär det förslag till tidtabell för linjen Borås-Göteborg som statens järnvägar presenterat mycket allvarliga försämringar för de många människor som dagligen reser med tåg till och från sina arbeten inom Boråsoch Göteborgsregionerna. Även skolresande elever kommer att drabbas om förslaget förverkligas. Med hänvisning härtill har han frågat mig om jag är villig medverka till att de av SJ föreslagna försämringarna av tågtrafiken på den ifrågavarande linjen ej förverkligas. Nn Som jag alldeles nyss framhöll i mitt svar på Birger Olssons fråga pågår inom SJ f. n. arbete med utformning av nya tågtidtabeller från den 28 maj 1978. Linjen Borås-Göteborg berörs av detta arbete. Tidtabellsarbetet är ännu inte avslutat. Jag är därför inte heller i denna fråga beredd att göra närmare uttalanden.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Enligt uppgifter som jag har fått skall remissvar i detta ärende ha inkommit till kommunikationsdepartementet senast den 23 januari. Jag vore tacksam få veta om detta är riktigt eller felaktigt. Är uppgiften riktig är det väl nu som man skall framföra sina synpunkter. Efter den 23 januari skall ju förslaget fastställas, och sedan har vi såvitt jag förstår inga möjligheter att påverka frågans behandling. Jag vill alltså ta detta som bakgrund till att jag ställer frågan för att vara ute i tid med att försöka påverka förhållandena. Jag vet inte hur jag skall tolka kommunikationsministerns svar. Jag ställde en principfråga, om kommunikationsministern skulle vilja medverka till att försämringar inte genomfördes. Det vore tacknämligt att få besked om kommunikationsministerns principiella inställning och om kommunikationsministern vill vara vänlig medverka till att försämringar inte inträffar. Frågan är föranledd av det gamla vanliga, för vilken gång i ordningen vet jag inte, nämligen att SJ aviserar förslag som klart försämrar resemöjligheterna för ett betydande antal människor. Min fråga gäller linjen Borås-Göteborg, men jag kunde på samma grunder precis lika gärna ha tagit någon annan linje, t.ex. Borås-Varberg inom Sjuhäradsbygden. Det är helt naturligt att de som direkt berörs av försämringen reagerar och framför protester. Man undrar med all rätt vilka djupsinniga tankar som ligger bakom förslag att försämra anpassningen till anställdas arbetstider och skolelevers lästider. Det kan ju ändå inte vara obekant för de ansvariga inom statens järnvägar vilka tider som normalt gäller för det stora antalet arbetstagare och för våra skolelever. Vi har i Boråsregionen ett betydande antal människor som pendlar mellan denna region och Göteborgsregionen. Åtskilliga av dem är helt enkelt tvingade därtill med hänsyn till sysselsättningssituationen i Boråsområdet, vilket som bekant har drabbats mycket hårt av den rådande sysselsättningssituationen. Borde det inte räcka med de bekymmer som ligger i att de inte kan få arbete på hemmaplan, utan att SJ därtill på till synes ej särskilt tungt vägande skäl ytterligare skall fylla på deras bekymmer genom att försvåra eller närmast omöjliggöra resemöjligheterna för dem? Och vad är det för reell service SJ ger de industrianställda som bor i Borås men som arbetar i Göteborg genom att t.ex. erbjuda dem en buss med avgångstid kl. 4.45, dvs. på tok för tidigt, eller ett tåg med avgångstid kl. 6.30, dvs. för sent för många? Så är det alltså enligt förslaget. Vad är det för reell mening med en avgångstid från Göteborg kl. 16.50, dvs. för tidigt för många samma människor? Skulle det verkligen inte vara möjligt att anpassa tiderna Torsdagen den något litet bättre till de reella arbetsoch skoltider som gäller? Vad är det för 12 januari 1978 mening med att underlåta att låta såväl buss som tåg stanna vid ett stort antal stationer, därtill många i rad, och därigenom omöjliggöra för ett betydande Ö s / Om persontrafiken antal människor att utnyttja kollektivtrafiken? Också det är en konsekvens av det nya förslaget. Borås-Göteborg Ett betydande antal skolelever från det berörda området går i gymnasie skola i Göteborg. De får nu avsevärt förlängda väntetider — från som tidigare i arbetsdag! Anser inte kommunikationsministern att det finns skäl för att uttrycka en mening om att resmöjligheterna inte bör få försämras på det här sättet?

Herr talman! Jag vill helt lugnt och stilla konstatera att den långa rad av frågor och svar som Hans Nyhage i ett något affekterat tonläge framförde inte bör ställas till mig utan till SJ. Jag gör inte upp några tidtabeller åt SJ. Jag har inte tagit del av de nya tidtabellerna — som ännu inte är fastställda. Det är naturligtvis på SJ-planet som frågor av den här arten bör tas upp på detta stadium. När SJ väl har fastställt tidtabellerna kan de möjligen komma under regeringens behandling i fall av besvär. Det är riktigt att det föreligger besvär f. n., men det är några kommuner som har besvärat sig, och inte över några tidtabellsförslag, utan över preliminära förslag till beslut om indragning av järnvägsstationer. De ärendena är nu ute på remiss och återkommer i slutet på denna månad till departementet. Därefter kommer regeringen att ta ställning till förslagen. Hans Nyhages fråga är ju mycket generellt formulerad. Den innebär att han frågar mig om jag vill medverka till att de av SJ föreslagna försämringarna av tågtrafiken på den ifrågavarande linjen ej förverkligas. Det är en fråga som jag inte kan svara på för dagen. Vi måste först se vilka förslag som kommer att framställas. Jag har naturligtvis inte alls någonting emot att frågan ställs, och jag håller också med Hans Nyhage om att ifall man skall påverka ett ärendes handläggning är det bra att vara ute i god tid, men allra bäst är det naturligtvis då om man i första hand för förhandlingarna direkt och ställer frågorna och kraven till SJ.
Herr talman! Jag beklagar om mitt argumenteringssätt låter affekterat — det var verkligen inte min avsikt, och jag har heller ingen anledning att vara affekterad, framför allt inte mot kommunikationsministern. Jag beklagar alltså om mitt argumenteringssätt uppfattas så. Men jag fick inget svar på min direkta fråga, om det är så, att synpunkter skall ha inkommit till kommunikationsdepartementet senast den 23 januari. Om det är på det sättet, menar jag att kommunikationsministern ändå måste 13 vara den som man i detta läge skall vända sig till, och det är därför som jag har gjort det. Det är så dags att agera när tidtabellen är fastställd! Det är väl innan den fastställs som vi har möjlighet att påverka den, och det är det jag försöker göra nu. Förslaget föreligger ju — det är ingen hemlighet, eftersom det är en offentlig handling. Av förslaget — det kan var och en konstatera som vill titta på det — framgår att det blir klara försämringar för ett betydande antal människor i Boråsregionen. Det gäller alltså anställda, och det gäller skolelever. Jag kan inte förstå annat än att konsekvensen blir att man tvingas använda andra kommunikationsmedel, t.ex. egen bil, enskilt eller i samåkning. Befrämjar detta verkligen resefrekvensen på statens järnvägar? Blir det inte precis tvärtom så att den minskar? Och så tar man återigen detta till intäkt för att göra ytterligare indragningar och ytterligare försämringar. Borde man inte försöka angripa problemet på precis motsatt sätt — se vad man kan göra för att öka resandefrekvensen i stället för att minska den?
Herr talman! Som jag nämnde i min replik är den tidpunkt Hans Nyhage talar om —den 23 januari —-den sista dag då de kommuner som har besvärat sig över järnvägsstationsindragningar har att inkomma till kommunikationsdepartementet med remissyttranden. Det har ingenting med tidtabellen att göra. Tidtabellsförslaget har ju delgivits kommunerna, men det behandlas inte i samma ordning och efter samma metod som indragning av järnvägsstationer. Såvitt jag har mig bekant har SJ:s ledning för avsikt att någon gång i februari månad fastställa de tidtabellsförslag som då föreligger. Därefter kan de naturligtvis möjligen genom besvär över sådana beslut bringas till regeringens prövning.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig när jag avser vidta de åtgärder som skapar konkurrenskraftiga fraktpriser på malmbanan och säkrar malmexporten över Luleå hamn. När det gäller den första delen av frågan vill jag upprepa vad jag tidigare har svarat Sten-Ove Sundström på en i det närmaste likalydande fråga. Fraktpriserna på malmbanan regleras i ett avtal mellan SJ och LKAB. Regeringen har inte för avsikt att gripa in i detta avtal. Regeringen kommer däremot att pröva frågan om bidrag till LKAB och eventuellt andra företag inom Statsföretagsgruppen för att mildra effekterna av den djupa och långvariga lågkonjunkturen. När det gäller malmtransporterna till Luleå vill jag säga att den s.k. malmbaneutredningen, som LKAB nyligen avslutat, visar att fraktkostnaderna inte har någon avgörande betydelse vid valet av utskeppningshamn. Däremot visar utredningen att Narvik har vissa marknadsmässiga fördelar framför Luleå. Utredningen slår dock fast att Luleå skall behållas som utskeppningshamn för de kunder som vill hämta sin malm där.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. I början av november månad 1977 ställde jag en liknande fråga om åtgärder för konkurrenskraftiga fraktpriser på malmbanan för att bl.a. klara malmexporten över Luleå hamn. Vid det tillfället pekade jag på att det behövs snabba åtgärder från regeringens sida för att de anställda längs malmbanan och vid malmhamnen i Luleå inte skulle känna sin anställningstrygghet hotad. Statsrådet Turesson delade min uppfattning på den punkten. Men därefter vidtogs inga åtgärder för att komma till rätta med problemet. Resultatet av denna politiska passivitet kan vi nu se i Norrbotten, där NJA valt att frakta 20000 ton malm från Kiruna till Luleå med lastbil. Dessa transporter tar fyra månader på isoch snöbelagda vintervägar med allt vad det innebär i form av olycksrisker i trafiken. Företaget tjänar ca 200 000 kr. jämfört med kostnaderna för tågstransport via malmbanan.Om man valt att frakta malmen med SJ hade dessa malmtransporter klarats av på ungefär ett dygn. Samtidigt som detta sker — vilket ju är ett exempel på trafikpolitiskt vansinne — så ställer SJ undan ca 1 500 malmvagnar därför att man inte har några frakter på södra omloppet. Det är mycket osäkert när man kan starta trafiken igen. Enligt vissa tidningsuppgifter utesluter inte NJA att företaget även i framtiden kommer att använda sig av landsvägstransporter. Det är sannerligen inte att undra över att de anställda vid SJ och LKAB känner sig oroade för att de inte skall få behålla sina jobb i framtiden. Av kommunikationsministerns svar framgår att regeringen kommer att pröva frågan om bidrag till NJA. Det framgår också av svaret att den s.k. malmbaneutredningen, som LKAB nyligen avslutat, visar att fraktkostnaderna inte har någon avgörande betydelse vid valet av utskeppningshamn. Men det exempel som jag redovisat klargör ju att eftersom NJA fraktar sin malm via lastbil på ungefär samma sträcka måste just malmfraktpriserna på den här banan vara av avgörande betydelse. Jag tycker att det är synnerligen märkligt att man trots det som skett inte har vidtagit några åtgärder och måste därför få ställa en följdfråga: När kommer regeringen att pröva frågan om bidrag till LKAB då det gäller det södra omloppet?

Herr talman! För att ta den sista frågan först kan jag säga att regeringen just i dessa dagar håller på att överväga frågan om bidrag till vissa Statsföretagsenheter,bl.a. NJA , som Sten-Ove Sundström efterlyst och som jag talade om i mitt svar till Sten-Ove Sundström i höstas. När det gäller de transporter av 20000 eller 10 000 ton malm — båda uppgifterna förekommer — från Kiruna till Luleå som nu skall ske med lastbil efter NJA:s eget fria val vill jag gärna hålla med om att det ter sig rätt märkligt. Att malmtransporterna på södra omloppet av malmbanan temporärt har upphört beror, enligt uppgifter som jag fått, på att LKAB:s lager i Luleå är fyllda och att man inte kan frakta dit mera malm förrän man sålt ut en del av de lagren. Sedan kom NJA på att man behövde ytterligare 10 000 eller 20 000 ton malm av en speciell kvalitet i Luleå, och då skall man använda sig av lastbilstransporter. Jag föreställer mig att det lägre pris jämfört med SJ-transport som detta transportsätt betingar möjligen kan ha sin förklaring i att det, som vi alla vet, finns ett stort överskott av lastbilar i Norrbotten f.n. För att hålla dem sysselsatta har man kanske offererat ett lägre pris. Men jag medger att det är en ganska konstig situation att hålla på i flera månader med sex bilar för att frakta ner till Luleå en malmkvantitet som man eljest skulle ha kunnat transportera per järnväg på ett par dagar.
Herr talman! NJA börjar naturligtvis inte att frakta 20000 ton malm från Kiruna till Luleå på landsväg med hjälp av lastbilar med långa släp på grund av att man vill hålla åkeriägarna med arbete. Man gör det för att tjäna just den summa som jag nämnde, 200 000 kr. Då skall man komma ihåg att 20 000 ton är en rätt begränsad kvantitet jämfört med vad NJA i vanliga fall brukar behöva. Vi kan här spåra en utveckling som är väldigt otrevlig från trafikpolitisk synpunkt. Jag finner det synnerligen märkligt, inte minst med tanke på de uttalanden kommunikationsministern gjort i Norrbottenspressen, att man inte kommit längre i strävan att göra något verkligt åt det här. Det är inte bara att registrera otrevligheterna — man måste också regera när man sitter i ansvarig ställning. När vi fick budgeten häromdagen slog det mig plötsligt, då jag läste första sidan i den bilaga som rör kommunikationsdepartementet, att det där står väldigt vackra ord. Bl.a. heter det: ”De trafikpolitiska åtgärderna måste därför anpassas så att de harmonierar med t.ex. näringsoch sysselsättningspolitiken, regionalpolitiken, miljöpolitiken och energipolitiken.” Just det här sättet att transportera dylikt gods slår mot alla de punkterna. Jag tycker därför att det är märkligt att man inte verkligen går in och tar itu ordentligt med problemet utan bara passivt avvaktar. Det kan ytterst resultera i att man tvingas lägga ned exporten över det södra omloppet.
Herr talman! Det finns inga sådana risker. Den lilla malmkvantitet det nu är fråga om är en bråkdel av de miljontals ton malm som normalt fraktas på södra omloppet. Det kan aldrig bli tal om — när den här trafiken kommer i gång igen — att utföra transporterna på landsväg. Jag sade inte att NJA hade använt lastbil för att glädja några åkeriägare i Norrbotten. Jag sade att dessa på grund av situationen där, med det stora överskottet på lastbilar, troligen har kunnat offerera ett lägre pris än järnvägen för att över huvud taget hålla sin transportapparat i gång.
Herr talman! Det är visserligen en relativt liten malmkvantitet det är fråga om, 20 000 ton, men det tar i varje fall för de här sex lastbilarna i skytteltrafik fyra månader att frakta den kvantiteten. Inte minst ur trafikpolitisk synpunkt men även ur miljösynpunkt osv. är det viktigt att man ger sig in i själva kärnan av problemet. Detta är inte nytt på något sätt. Jag tycker därför att det är märkligt att inget görs, bl.a. mot bakgrund av vad man kunnat läsa i intervjuer med statsrådet i Norrbottenspressen. I samband med att de här lastbilstransporterna startade talade statsrådet i en intervju om att han efter helgen, när medarbetarna kom tillbaka, skulle försöka göra någonting åt det hela —-åtminstone författa en PM e.d. Av svaret och de synpunkter statsrådet lagt fram här att döma kommer han definitivt inte att göra någonting utan bara avvakta de eventuella allmänna stödåtgärder som LKAB kan vidta.